Herr talman! Statsminister Ölof Palme var som talare aldrig likgillig. Man reagerade för och emot. men man blev engagerad och utmanad. Jag vill inte ge samma betyg åt riksdagsman Olof Palme. Det anförande vi fick höra var en klagovisa, ett försök, ull felfinneri. Han jämrade sig över vud som stod i den nvu regeringsdeklarationen, han jämrade stg över vad som inte stod i den och han sysslade med bortförklaringar. Det var inget som helst fel på socialdemokraternas politik. sade han. Men varför förlorade då socialdemokraterna valet? Jag tycker pästäendet om den socialdemokratiska politikens förträfflighet är eu uttryck för samma slags missaktning som herr Palme förde fram i valrörelsen, där han sade att det skulle vara en olycka om socialdemokraterna förlorade valet. Det är inte lätt a sitta i regeringsställning — det är alldeles klart -- och det tar td att ta över och att lära stg. Men det tar också uid att växa In I opposiuionskläder. Jag tror att herr Palme har åtskilligt att lära i det hänseendet. Och han behöver det. Jag tror också att den politiska debatten skulle vinna på att de lärdomarna ingick i herr Palmes arsenal. De bortförklaringar som vi fick lyssna till ligger helt i linje med de uttalanden som gjordes i den socialdemokratiska politiska dektarationen för någon månad sedan, där det heter: ”Vårt land kännetecknas av hög sysselsättning, effektuv produktion, stora investeringar. sunda statsfinanser och en i internationell jämförelse måttlig prisstegringstakt. Den svenska ekonomin är stark.” Men hur är verkligheten bakom de stolta orden? Jag skall återkomma till det senare i mitt anförande och vill nu bara påminna om följande. Visst har vi en hög sysselsättning, men vi har icke en hög sysselsättning på den öppna marknaden. Industrisysselsättningen har under de senaste åren gatt ned på eu allvarligt och hotande sätt. Vi har en eftekuv pro Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt duktion, men under de senaste åren en starkt sjunkande produktivitet i förhållande till tidigare och i förhållande till omvärlden. De stora investeringar som vi behöver för att klara vår bytesoch handelsbalans saknas i dag. Har vi sunda statsfinanser. niär vi just nu i petitabehandlingen kan konstatera en brist på ungefär 20 miljarder kronor? Prisstegringstakten i Sverige är inte måttlig, den är högre hos oss än i andra jämförbara länder. Den svenska ekonomin är inte stark, när vi i dag måste låna bortåt 20 miljarder kronor i omvärlden och måste fortsätta alt låna pengar för att klara vår ekonomi. Uttrycket ”planmässig hushållning” förekom på flera ställen i herr Palmes anförande. Han syftade då på den svenska näringspolitiken. Men har man anledning att påstå att den planmässiga hushållning som har karakteriserat den socialdemokratiska politiken verkligen har lett till en effektiv näringspolituk? Lår mig bara påminna om Stålverk 80. När vi moderater för ett år sedan kritiserade planerna på Stålverk 80 och gång på gång krävde besked, fick vi veta att vi hoade med ett gökurs regelbundenhet. Och vem minns inte herr Palmes deklaration att man nu ”äntligen hade fått ordning på Stålverk 80” — en vecka innan nya prognoser och planer redovisades? Vem minns inte när herr Palme förklarade att planera är att kunna ändra sig? Vem minns inte den näringspolitiska rapport som behandlades av den socialdemokratiska partikongressen — Sibbhultsrapporten — vari framhölls att Stålverk 80 var ett föredöme för soctaldemokratisk planhushållning och investeringspolitik? Hur har läget varit för skogsindustrin, varvsindustrin och tekoindustrin? Ena året har man sagt att nu måste dessa industrier bygga ut och expandera för att ett par år diärefter konstatera det som vi nu alla upplever. nämlhigen kriserna inom alla dessa industriella sektorer. Herr Palme talade i sitt anförande flera gånger om de strukturproblem som måste lösas. Det är ett vackert ord. Men vad säger det? Jo, i klartext helt enkelt att kostnaderna i den svenska industrin är för höga och att vår konkurrenskrafi är alldeles för svag. Vi måste vidta åtgärder i båda dessa hänscenden. Hur har läget varit för våra små och medelstora företag under dessa år med de nva bördor. uppgifter och problem som undan för undan har belastat denna utomordentligt viktiga gren av svensk företagsamhet? Om detta fick vi inte höra någonting I herr Palmes anförande. Men vi fick höra desto mer om kärnkraften. Herr Palme påstod att byggnadsarbetarna tfrån Forsmark inte fick något besked niär de sökte regeringen. ”Herr Bohman förklarade att i princip det inte var fråga om någon ändring i jämförelse med den socialdemokratiska politiken”, deklarerade herr Palme. Ja, i de hänseenden som Jag uttalade mig menade jag att det inte förelåg någon ändring i princip, men jag kanske hade fel. I så fall har herr Palme nu tillfälle avt korrigera mig. För det första: Hur många gånger under den senast förflutna valrörelsen förklarade inte herr Palme uttryckligen att han, om det skulle visa sig att kärnkraften var förenad med nva allvarliga risker, var beredd att omedelbart stoppa den? : För det andra förklarade riksdagen uttrvckligen. när den fastställde 1975 års energiprogram enligt regeringens proposition, att om det vid en omprövning av energipolitiken 1978 skulle visa sig att de förutsättningar som detta program byggde på hade ändrats, bl.a. då det gällde säkerhet och risker, skulle en omprövning av programmet äga rum. Den omprövningen kommer att ske 1978 efier de ytterligare studier som är vundgängligen nödvändiga, inte minst därför att nästan varje dag har visat att sådana ytterligare bedömningar måste äga rum. Även om jag fortfarande. herr Palme, har den uppfattningen att problemen skall kunna lösas. är det klart att vi förutsättningslöst skall göra en sådan bedömning. För det tredje - och här knyter jag an till statsministerns inlägg — har vi i alla andra sammanhang här i vårt land då det giällt industrieil verksamhet krävt att de som utövar sådan verksamhet i förviäg skall bevisa utt verksaumheten inte är förenad med några risker eller att dessa risker kan förebyggas. Det innebär att vi lägger över ansvaret på dem som tillverkar dessa produkter, men det är regeringen eller dess myndigheter som sedan prövar om vederbörande företag har växt upp till det ansvar som man har lagt på dem. Är det inte, herr Palme, rimligt och logiskt att man lägger samma ansvar på kärnkraftsproduktionen och att man reser samma krav på den, i varje fall fram till dess att riksdagen 1978 på nytt får ullfälle att pröva frågan? Men tydligen förhåller det sig på det sättet att jag har krävt för mycket av ansvar av det socialdemokratiska partiet. då jag trodde att socialdemokraterna i princip hade den uppfattning som jag deklarerade inför byggnadsarbetarna i Forsmark och som jag har redovisat även här. Om herr Palme opponerar mot den här beskrivningen. då vet vi att socialdemokraterna tänker fortsätta kärnkraftsutbyggnaden. även om nyu risker och nya faror kommer att dyka upp och även om det inte går att bevisa utt de säkerhetsproblem som kan aktualiseras kommer att kunna bemästrus. Till sist vill jag citera ur herr Palmes inlägg: ”Vi råkade under valrörelsen ut för en förljugen och oförskämd borgerlig skrämselpropaganda molt den demokratiska socialismen.” En förljugen och oförskämd skrämselpropaganda! Vem var det som sysslade med sådant - om de uteblivna folkpensionerna, om en poliuk som skulle gå ut över de gamla och sjuka i samhället. beskyllningar som byggde på medvetna fögner och beskyllningar riktade mot olika personer? Jag begärde att den dåvarande statsministern — den nuvarande oppositionsledaren — skulle gå ut och 1a avstånd från dessa förljugna och oförskämda lögner. Det gjorde inte herr Palme. Hur är det med bjälken i det egna ögat och grandet i den andres? Allmänpolitisk debatt

orr talman! Det fanns en passus i Olof Palmes tal som jag edelb: Onsdagen den Herr talman! Det fanns en passus i Olof Palmes tal som jag omedelbart vill tillrättalägga. Han sade i r valrörelsen har det riktals sö d 27 oktober 1976 lllullllrllldl igga. Han sade l%l under l]-lrLISL_n har det riktats slmn-n skrämselpropaganda mot soctaldemokratin som den tyska konservatis Allmänpolitisk men bedrivit mot den tyska arbetarrörelsen. Detua är inte sant. Jag stlog debatt på folkpartiets vägnar i tal efter tal under valrörelsen fast. att svensk soctaldemokrati värnade om frihet och fölkstyre och att varje antydan om motsatsen var en förolämpning mot den demokratiska arbetarrörelsen. Och i ett brev ull Genscher efter valet har jag visat att vud det svenska valet har handlat om är eu ökut stöd för en socialliberal politik och en reakvion mot det krav på centralstyrning som vuxit fram allt kraftigare i det svenska socialdemokratiska partiet. Det fanns en annan sak i replikerna som förvånade mig något. Olof Palme sade att en folkomröstning I energifrågan skulle vara ett hot mot paurlamentarismen. Det finns starkt olika meningar i kärnkraftstrågan inom opinionen. Det finns också inom partierna människor med från vurandra helt avvikande uppfattningar. Det finns även i socialdemokratin en massa människor som har stor förståelse för den försiktiga hållning som framför allt folkpartiet och centern har uttryckt i kärnkrafisfrägan och som hela regeringen har uttryckt i regeringsförklaringen. Väldigt många milinniskor har velat stödja eu parti för dess allmänna syn men kanske frestats eller velat stödja ett annat parti för dess syn i energitfräpan. Vad vore det för fel. om opinionen förtfarande vore starkt splittrad 1. ex. 1978. att låta svenska folket självt bestämma i en folkomröstning? Jag säger inte att det blir en folkomröstning I kärnkraftsfrågan, utan här gäller det avt få fram mera matertal och att arbeta fram alternativ i den kommission som regeringsförklaringen talar om. Sedan får vi se på detta. Jag sade i valrörelsen att vi från folkpartiets sida var positiva tvill en rådgivande fölkomröstning. Men hur skulle detta kunna strida mot parlamentarismen, Olof Palme? Här finns ju möjligheten till en folkomröstning genom en paragraf om detta i grundlagen. Partierna har varit överens om att ha den möjligheten kvar. Strider den svenska regeringsformen på denna punkt mot parlamentarismen”? Detta resonemang förstär jag över huvud taget inte, Annars fanns det mycket i oppositlonsledarens anförande som jag kan instämnmia i: viljan att åstadkomma jämstvälldhet meltan kvinnor och män. kraven på förnyelse av arbetslivet och att vi skill gå vidare och göra värt samhille mera rätivist för eftersatta grupper. Men där fanns också ett grundläggande fel. som ÖOlof Palme har sökt föra vidare från själva valrörelsen. Enligt herr Palme har socialdemokratin uppmirksamt lyssnat på de nya krav som priglat debatten under 1970 talet: vaksamheten inför skövlingen av miljön. rcuklioncn.inl"ör maktkoncentration, övertung byråkrati och mycket annat. Nu är ju verkligheten den rakt motsatta. Socialdemokravun har förloörat eut val, troligen därför att man alltför litet har levt sig in i de risker för centralstyrning och maktkoncentration som människor har upplevt och alltför ofta mot satt sig de krav på närdemokrati som andra partier har ställt upp. Olof Palme talar i dag om de slutna rummens mystik, men han kommer inte på tanken att den politik som t.ex. systematiskt sätter in statliga representanter i företagens styrelser kommer utt skapa just de slutna rummens mystik i hela näringslivet. när politisk maktelit vävs samman med ekonomisk maktelit. Vi kan t.ex. se vad som hände i kommunerna när man snabbt slog ihop en hel rad kommuner. De 200 000 kommunala förtroendevalda som vi hade i början på 1960-t1atet minskades till de ungefär 40 000 som vi har i dag. Man har varit långsam med att godta retormer för att bredda människornas inflytande i de nya storkommunerna. De minniskor som vill ta ett eget ansvar — 1 byalag, boendeföreningar. miljögrupper — kände att de makthavande tidigare ofta nonchalerade deras synpunkter i stället för att ta dem på allvar. Och i stället för att utveckla den decentralisering som en marknadscekonomi med konkurrens innebär och den makt den lägger hos enskilda människor som konsumenter, har det näringspolitiska tänkandet inom socialdemokratin alltmer utveeklats mot tanken på nägot slags central planhushållning. Och fascinationen inför de stora enheterna har spritt sig från närmeslivet också till den offentliga förvaltningen. Många som behöver t.ex. vård känner sig främmande i den apparat som har byggts upp, och de anställda i vården upplever ofta bristen på mänsklig kontakt mellan dem som jobbar där och patienterna som mycket besvärande också för dem själva. Socialdemokratin har, tycker jag, här gjort misstaget att framställa de liberala kraven på ett mera öppet och mindre byråkratiskt samhälle som om de var riktade mot det sociala ansvaret och insatser för att trygga jobben. Men cgentligen är det ju tvärtom. Risken är ju att man urholkar känslan för solidaritet och gemensamma insatser och att människor upplever stat och kommun som opersonliga maktkolosser på långt avstånd. Självfallet har staten ett avgörande ansvar för utt trygga sysselsättningen. Och här måste man då skapa goda villkor också för de mindre och medelstora företagen. Men samudigt måste vi ställa krav på företagen all de skall visa ansvar för sina anställda på många sätt. Här är det inte tal om några självläkande krafier, som herr Palme var inne på. Han menade att den nya regeringen enbart var inställd på de självläkande krafterna. Jag har aldrig någonsin använt de orden. Oftast har jag hört dem från Olof Palme själv. Vad det gäller är ju att ofta sätta ett bestiimt tryck på företagen. så att de tar ansvar för sysselsättningen — och naturligtvis också att med olika arbetsmarknadspolitiska medel underlätta ätgärder hiärför. F åratal har den växande koncentrationen både av näringslivet självt och av socialdemokratin försvarats med att den kan ge trvggare företag och större möjligheter att möta tillfälliga kriser. Nåväl, nu är kriserna här, och nu gäller det att visa att det fanns allvar bakom orden. Och vi för vår del kommer inte att svika de miänniskor som på ett eller annat sätt drabbas av företagens svårigheter. Självläkande krafter! Vi arbetar nu med problemen i NJA. Vem har talat om en självläkande kraft när staten ganska snabbt måste gå in här Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt med belopp på metlan en och två miljarder? Och vid varven har nya problem dykt upp. Vem talar där om självläkande krafter? Vem talar om självläkande krafter i Hälleforsnäs? Olof Palme har gjort upp en lång lista på branscher som brottas med svårigheter. Vi arbetar just nu med detta. Men en sak glömde han. Hur kunde han i valrörelsen fullständigt förtiga de problem som fanns i NJA och i Stålverk 80? Var ni totalt omedvetna om de väldiga svårigheter som uppdagades där efter valet? När det gäller skattesystemet är meningen med att dämpa marginalskatterna för människor med vanliga inkomster just att man kan få lugnare avtalsrörelser, att man kan se till att det svenska kostnadsläget inte kommer att stiga lika snabbt i förhållande till andra länders kostnadskige och att människor får mera kvar av en lönehöjning. Här har den gamia regeringen varit ganska ointresserad. För människor med vanliga inkomster går i dag två tredjedelar av en lönehöjning bort i skatteökning. Nu vill vi förändra skattesystemet steg för steg mot mildare skatter på löneökningar för människor med vanliga inkomster. Då säger oppositionsledaren att detta har sin spets riktad mot arbetare och tjänstemin. Det är tvärtom en skattepolitik som skulle vara till fördel för de breda grupperna av arbetare och tjänstemän. Metallarbetare. industritjänstemän. massor av offentligt anställda skulle med ett sådant skattesystem få en läutnad redan nästa år. Jag tycker att Olof Palme har fångatls en smula av sina egna myter om vad vi egentligen sade i valrörelsen. och därför blir även analysen skev efter valet. Men låt mig ändå till sist ta fasta på det oppositionsledaren sade om ett konstruktivt samarbete, om sysselsättningen, om arbetslivet och om all skapa jämställdhet mellan könen. Vi välkomnar en sådan praktisk samverkan för att genomföra viktiga förändringar i vårt samhälle. Jag skall i mitt anförande senare mer gå in på vår syn på de stora reformuppgifter som förestår för jämställdheten mellan kvinnor och män och för förnyvelsen av arbetslivet i värt land.
Herr talman! Nu har jag sex minuters repliktid kvar. Sedan skall de här herrarna mala i timmar. Jag har räknat ut att av de första tio talarna på talarlistan har regeringens 4-5 gånger mer tid än socialdemokraternas. Det är inte en debatt, det är något av parodi på en debatt. Vi har protesterat då vi tycker att detta är något av ett systematiskt övergrepp. Men det kan göra detsamma. Jag vet inte riktigt vad herrarna redan nu skulle ha på galejan att göra — Jag menar herr Bohman och herr Ahlmark. Jag trodde att vi hade en statsminister och en regering, men nu har vi tvydligen tre regeringar och tre statsministrar. Det kan väl ha sina poänger niär Waxholm I och Waxholm II inte längre befar haven — då kan vi i stället ha den här varianten. Men det var kanske en plötslig aktion till en beträngd broders hjälp. Vad var det Ragnar Lodbrok:sade: Grymta månde grisarna om de visste vad den gamle galten lider. För att inte herr Bohman skall trö att jar jämför honom med djurriket skall jag säga att detta var iständsk poesi I symbolisk överförd mening. Jag har alltså inte någon möjlighet att bemöta er. Men ctt par saker skall jag säga. Vad jag opponerade mig emot när det gäller folkomröstningen var att energiministern sade att folkomröstningen är eu medel att lösa tvister inom regeringen. Det anser jag vara i direkt konflikt med parlamentarismens principer. Det var alltså inte folket som var intressant utan metoden att lösa konflikten inom regeringen. Det finns klart återgivet i radions protokoll. Han var för resten aningslös och redovisade en rad långtgående ambitioner för centerns räkning. Genom folkomröstningen skulle man förändra partistrukturen, sade han. Han besvarade med ct tveklöst ja frågan om han hoppades att man skulle ta röster från sina bröder i koalitionen. Jag vet inte om herr Bohmans och herr Ahlmarks anleten strålade av lycka när de hörde detta av en koalitionsbroder, men det är er huvudvärk. Detta var så ocrhört avslöjande för den rent partitaktiska syn som centern har på de här frågorna. Jag vill vända mig till herr Bohman och även till herr Fälldin i frågan om ansvaret. Riksdagen har ju 1971 eller 1972 enhälligt och 1975 med tre fjärdedels majoritet bestämt att det skall byggas kärnkrafiverk. Det har lämnats koncession med föreskrifter om säkerhetskrav. Då kan man icke gå till tjänstemännen och säga: Nu skall ni bestämma om ni skall bygga vidare eller inte. Det är att söka fly undan ansvaret för att vinna vuid. Nu bekräftar herr Bohman att allt fortsätter precis som förut. ingenting har hänt. Säkerhetskraven har vi ju talat om i alla tider. Det är riktigt att jag Sagt att om man inte kan lösa säkerhetsproblemen så får man avbryta kärnkraftverksbyggandet. Det är självklart. Men man skall göra en bedömning. Man skall inte kasta ut miljarder på att bygga anläggningar som man bedömer aldrig kommer till användning. Det är ett svar både till herr Bohman och ull herr Fälldin. Jag har ingen chans att ta upp allt det ni med er rikliga tid har möjlighet att göra. Men jag gjorde ett hårt angrepp på centern. Jag sade: För att åter kunna dagtinga med era samveten, för att återigen kunna konstruera runda hörn i politiken så förfalskar ni retroaktivt era egna vallöften. Före valet sade ni i uttalande efter uttalande: Kärnkraftsutbyggnaden skall avbrytas så fort kontrakten medger det eller om kontrakten medger det. Och det är klart att de gör, så det är egentligen samma sak. Efter valet lägger ni till ”andra skäl”, och det är väl herrarna här som är dessa skäl. Jag tycker att det vore bättre om ni ärligt sade att även här dagtingade vi med våra heliga löften, vilket vi gjorde i fallet Barsebäck. Men nej, i stället macklar ni och fifflar med formuleringarna, och det tycker jag på sätt och vis är värre. Eftersom herr Fälldin inte tog upp detta tar jag det som en ofrånkomlig bekräftelse på att jag återgivit saken rätt. Nir det giller branschproblemen sade vi i heta valrörelsen att vi har Allmänpolitisk debatt tn Allmänpolitisk debatt stora strukturproblem, att vi måste ha ett starkt samhälle och att vi måste ha ett samarbete med löntagarna. Ni förnekade det och talade om kapitalismen och skällde på staten. Ni sade inte ett ord om detta i regeringsdeklarationen. Nu sitter nr där med arbetarnas och tjänstemännens oro. När ni talar om ckonomi blir jag mycket orolig. I våras var det högsta visdom för herr Bohman att säga att industriarbetarna fått sänkt reul standard. Han slog vad om detta men tog långt om länge tillbaks vadet. Nu säger han att de fått för hög inte bara bruttolönchöjning utan även reallönehöjning. I våras gjorde ni överbud på 7-8-9 miljarder kronor. Jag räknade ut att moderaternas överbud, om jag minns rätt, motsvarade två kronor per timme för en industriarbetare. Nu säger ni plötsligt att läget är svårt och riktar pekfingret mot löntagarna och kräver återhållsamhet närmast kommandovägen. Vi har byggt upp detta samhille på niära samverkan med löntagarna och deras organisattoner och genom att salsa på deras ansvar. Ni har drivit en valrörelse där ni angrep löntagarna, nu försöker ni föreskriva för dem hur de skall förhålla sig. Ni skapar ett psykologiskt klimat som är orimligt. Det vore bättre om ni höll tyst.

Herr taälman! Herr Palme klagar över att han har så litet tid för repliker. Det har vi insett från de tre regeringspartiernas sida, och vi var beredda att ställa upp i en diskussion för att finna konkreta lösningar som rent vdsmässigt bättre villgodosäg opposivionspartierna. Det är bara att könstatera all det första försöket inte blev särskilt bra. men vi är för vår del beredda att diskutera en gång till för att försöka hitta en lösning. Har man onmt om tid är jag emellerud litet förvånad över att ungefaär en tredjedet av herr Palmes senaste repliktid användes till avt försöka vilsa om tre regeringar, att nägra sprang till någons hjälp osv. Herr Palme levde ju mycket nära regeringen på den tiden vi senast hade en koalitionsregering, och då var det inte alls ovanligt att företrädare för båda partierna I den regeringen deltog i debatien. Därvidlag är det alltså ingen skillnad. Vi skulle enligt herr Palme rikta angrepp mot föntagarna. Får jag än en gäng till herr Palme. ull kammaren och till alla andra säga följande. Det är fullständigt självklart för den nva regeringen att arbetsmarknadens Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt parter har sin fulla frihet att träffa avtal, och naturligtvis sivt fulla ansvar. Regeringen har inte någon som helst avsikt att peka ut rämar inom vilka förhandlarna skall hålla sig. Det skall inte bli någon bundenhet alls. Däremot tror jag det skulle vara av värde om vi atla försökte skaffa oss en så bra bild som möjligt av den verklighet som vi står inför. där lag utgår från att alla berörda parter kan kimna värdefulla bidrag. Det kan verkligen inte sägas vara att försvåra förhandlingssituationen om vi, utöver de skattelättnader på inkomster upp till 50 000 kr. som den förra regeringen hade föreslagit, lägger fram förslag om sänkta marginalskatter också i inkomstskiktet 50 000 — 63 000 kr., där bevisligen en stor del av heltidsarbetande industriarbetare och lägre tjänstemin befinner sig. Om hela idén med förslaget från den förra regeringen var alt man på detta sätt underlättar avtalsförhandlingarna måste det vara svårt att säga att den förbättring i skatteomläggningen som vi föreslår på något sätt skulle försvåra avtalsrörelsen. Herr Palme tog i sitt huvudanförande upp strukturfrågorna. och jag vill gärna dröja litet mer vid dem än jag kunde göra i mitt tidigare inlägg. Först vill jag notera att Olof Palme i dag inte talar så mycket om att den nya regeringen har kommit till dukat bord. I stiället betonar han det allvar med vilket vi måste angripa kristendenserna i stålindustrin. textilindustrin och en rad andra näringsgrenar. Det är förvisso så att man måste närma sig dessa problem med mycket stort allvar. Den nya regeringen har också målmedvetet tagit sig an dem. Att tå emot en delegation från det krishotade Vikmanshyttan var en av de allra första åtgärder som den nye industriministern fick vidta. Genom hans insats där vann man också tid för att försöka hitta konstruktiva lösningar på problemen i just det konkreta fallet. På det sättet kommer regeringen utt fortsätta bransch efter bransch, företagsgrupp efter företagsgrupp. Men det som ligger den nya regeringen i fatet är bl. u. att den gamla regeringen verkligen inte ansträngde sig för att föra fråam problemen i dagsljuset. Det gäller inte minst förhållandena i de statliga företagen. vilket jag exemplifierade i mitt huvudanförande. Det är ecmellerud i detta sammanhang viktigt all säga att vi inte i första hand läigger skulden på dem som har lett dessa företag eller som arbetar i dem. Tvirtom har jag mycket stor respekt för att inte säga beundran för de anställdas representanter i NJA:s styrelse, som inte tvekar att ställa sig bakom de krisbeslut som man har funnit det nödvändigt att fatta i detta företag. Det är en värdefull styrka när man nu skall försöka hitta konstruktiva lösningar. Om den inställningen smittar av sig på andra håll kommer det att ha samma värde i andra företag med motsvarande problem. De akuta krisproblemen är, som jag tidigare har betonat. I stället at söka i den försenade konjunkturuppgången, det från internationell synpunkt alltför höga kostnadsläget i vårt land. långsiktiga utvecklingstendenser i industri och andra näringsgrenar som inte varit vare stig den gamla eller den nya regeringen främmande. Det var mot den bakgrunden som vi drev på för att samhället skulle ställa resurser ull förfogande för att hålla sysselsättningen uppe. Det var i det avseendet vi före valet påminde om alt regeringen inte ensam hade gjort de insatser som ledde ull ett högt betyg uv internationella organ för den höga sysselsättningen. Men nir det gäller kostnadsläget är det bara utt konstatera att kostnaderna tör exportindustrin under de två senaste åren har stuigit ungefär dubbelt så mycket i Sverige som i det land som är vår viktigaste handelspartner. nämligen Visttyskland. Det säger sig självt att de svenska företagen under sådana omständigheter får svårigheter att sälja de svenska produkterna utomiands och att inom landet stå emot konkurrensen från olika importvaror. Det finns, såvit jug förstår, ingen annan väg ut ur detta än att vi alla under en begränsad tid är beredda att hålla tillbaka våra krav. En annan politik skulle innebära att vi satte utvecklingsmöjligheterna i framtuiden i fara. Den skulle innebära att vi för omedelbar konsumtion 1tog i anspråk resurser som vi så väl behöver för investeringar för att klara sysselsättning och produktion i framtiden. Alltför stora ambitioner under den närmaste tiden skulle också innebära att vi satte solidariteten i fara, eftersom då pensionärer, barnfamiljer och andra ekonomiskt svaga grupper skulle riskera att få betala notan genom högre priser. Jag tror inte att det går att komma ifrån det här sambandet, och där har vi naturligtvis alla ett ansvar. Herr taälman! Jag vill gärna sluta med att säga all jag tror alt vi Över partigränserna I grund och botten har i stort sett samma grunduppfattning i denna fråga. Jag har inte uppfattat Olof Palmes inlägg här på det sättet att han sätter denna beskrivning av den verklighet vi står inför i fråga. Det tycker fag är ett värdefullt resultat av denna debatt.
Herr talman! Jag tycker att herr Palmes klagomål över debattordningen skorrar illa. Vi är en samlingsregering, och den består av tre partier. Herr Palme har på förhand förklarat att han icke var beredd att gå upp i replik mot mer än en representant för regeringen. Vi som varit med en tid i riksdagen har ett livligt minne av hur det brukade gå till tidigare, då man från regeringsbänken talade praktiskt taget hur linge som helst och systematiskt riktade anklagelser mot oppositionen då man visste att dess repliktid var slut. Nu har herr Palme icke någon vuerligare replik. och jag skall därför när det gäller kärnkraften. som herr Palme gärna vill diskutera, mera sammanfatta än föra in någonting nytt. Den fråga som reser sig varje gång som soctaldemokraterna och framför allt herr Palme talar om kärnkraften är denna: Var står i dag soctaldemokraterna själva? Den nya regeringen har gjort den viktiga ändringen av energipolitiken att vi salt upp två nya villkor för att kärnenerglaggregat skall få 1as i drift. Det första villkoret är att det skall finnas ett klart avtal om uppurbetning av det farliga rädioaktiva avfallet. Det andra är att kraftindustrin Allmänpolitisk debatt ÅAllmänpolitisk debatt skall kunna visa hur en säker slutgilvig förvaring av avfallet kan ske. Det är ansvariga myndigheter som skall pröva om dessa villkor är uppfyllda eller inte. Det är i dessa krav som vår omläggning ligger, och de svarar mot de krav som ställts i Amerika under den senaste tiden, då domstolar har avbrutit drift av kärnkraftverk med precis samma motivering. Vilka effekter detta kommer att få är det svårt att i dag exakt säga. Det avgörs av den fortsatta forskningen beträffande våra möjligheter att lösa dessa problem. Men frågan till socialdemokraterna och herr Palme kvarstår: Tycker verkligen socialdemokraterna att det är fet att ställa sådana hir villkor? Kräver sociuldemokraterna att dessa villkor skall tas bort och att det skall vara fritt fråam för kärnkraften, vavsett om man kan lösa avfallsfrågan eller inte? | Svarar man ja på dessa frågor, har man ärligt redovisat var man står någonstans. Men svarar man nej och alltså instämmer i vår politik, då begriper jag inte vad socialdemokraterna och herr Palme ägnar sig åt i debatten och här i talarstolen. Svarar man inte alls på dessa frågor. har vi anledning att hysa oro för vart den ansvarsfulla och konstruktiva opposition som herr Palme talade om tar vägen. Kritiserar man andras politik, skall man också ha en egen politik — så var det i varje fall på den gamla oppositionens tid. Men på en punkt håller jag självfaltet med herr Palme. Den här omläggningen kan bli besvärlig — den är inte lätt. Det är mänga bindningar som måste brytas och många problem som måste lösas. Osäkerheten är I detta läge delvis ofrånkomlig. Men ändå kvarstår den viktiga frågan: Hade det varit bättre att inte lägga om och att köra på som om ingenting hänt, som om alla de nya problem som dykt upp under de senaste åren inte existerade? Vi moderater var med om 1975 års beslut beträffande dessa 13 aggroga. Vi tyckie att beslutet var riktigt när vi fattade det. Vi är förtfarande - det skall jag öppet säga — optuimistiska när det giäller möjligheten att lösa de problem som ligger framför oss. Men vi vet all vi I dag har tid att ta en paus. I dag vet vi också mycket mer om avfallshanteringens problem än vad vi visste tidigare. Jag anser avt det vore oansvarigt att inte ta någon som helst hänsyn ult det nva som inträffat. Jag skall i såk inte vuerligare gå in på denna fråga. Men orsakerna till att socialdemokraterna förlorade detta val och till den serie valnederlag som de kunnat inregistrera under de senaste åren ligger självfallet mycket djupare än I någon hastigt uppblommande debatt under valrörelsens sista vecka. Den dolkstötsteori som man hyllar på socialdemokratiskt håll är lika felaktig här som i andra sammanhang när man hänger sig ät sådana bortförklaringar. Jag skall återkomma ult detta senare. Men en sak skulle jag gärna vilja säga redan nu: Sluta upp med altt använda denna fråga som något slags taktiskt stagträ! Kärnkraften är ett alltför stort problem för att utnyttjas på det sättet. Jag tycker att maun skall sluta med att driva fram konfrontation när sådan inte behövs och i stället driva en egen politik. Om det är någonting som gjort kärnkraäftsdebatten så tillspetsad som den blivit i vårt politiska Hv. så är det socikuldemokraternas och herr Palmes tro på att den kunde utnyttjas som eu taktiskt vapen mot borgerligheten. Man ville splittra oss. men i själva verket drev man oss samman. Vi moderater, som tillsammans med socialdemokraterna tog 1975 års beslut, tyckte att sakfrågan var viktigare än taktiken. Nu skall herr Palme enligt sitt eget inkägg för en stund sedan söka ”breda och samlande lösningar” i energifrågan. Det där låter väldigt vackert. Men det enda försök som hittills gjorts i den riktningen har:den nyva regeringen gjort. Vi har nått fram till en bred och samlande lösning. Vi har ulltså lyckats förena olika meningar. Men när vi gjort precis det som herr Palme anser att man skall göra, då kritiserar han oss. Och då kommer frågan upp: Var står egentligen socialdemokraerna själva? Går alltså täaktiken i kärnkraftsfrågan före poliuiken? Eller kKonkret uttryckt - Jug ställer frågan. eftersom det finns andra talare från soctaldemokratiskt häll som kan svara på den: Tvycker socialdemokraterna verkligen utt de två villkor som ställts upp är felaktiga, krävet på'uppurbclning och kravet på förvaring av det radioaktiva avfallet? Tvycker man a de kraven är felaktiga, bör man säga det rent ut.

Herr talman! Det var bra att vi fick det här resonemanget om en folkomröstnings-förenlighet med parlamentarismen. I regeringsförklaringen står det: ”Vidare skall klarläggas möjligheten att, om opinionen inlför nämnda riksdagsbestut förtfarande är starkt splittrad, företa en rädgivande folkomröstning.” I silt första unförunde låtsades ju Olof Palme att folkomröstning skulle stå i strid med parlamentarismen. Det uttalandet nyanserade han i nästa inkigg och sade att det inte får bli e försök att löså en konflikt inom en regering. Men om opinionen nu skulle vara väldiet starkt splittrad 1978, om vilket vi inte vet nägonting, får man nauturligtvis inte utesluta en folkomröstning. Och denna splittrade opinion kan naturligtvis delvis avspegla sig inom en koalitionsregering. liksom den gör det inom det soctialdemokratiska partiet. I en sådan situation kan det visa sig vara naturbigt att låta människorna I Sverige själva avgöra vilken energipoliuk vi skall ha för de kommande årtiondena. Jag säger förtfarande inte att det blir en folkomröstning, men jag säger a inte strider det mot parlamentarismen att låta svenska fölket självt avröra saken I en folkomröstning. Här har påstavs att vi skulle ge en annan bild av det ekonomiska läget efter valet än före. Detta är inte heller riktigt. Under hela det senaste äret har jag gång på gang förklarat att ekonomin befinner sig i ett ganska kärvt läige och att det sannerligen ine finns något utrynmme för stora och kättsinnigt utlövade reformer. I debatten om långtidsutredningen sade Jag på fölkpartiets vägnar gång på fång att vi maste räkna med att ut rvmmet för en ökad privatkonsumtion blir mindre under de närnraste debatt + Allmänpolitisk debatt åren än under de senaste. Jag tillade också att man i ett kärvt ekonomiskt läge inte får svika de mest utsatta i samhillet. Och i den senaste ekonomiska debatten i riksdagen, den 3 juni i år. sade jag följande: ”Det blir inte år för en lättfärdig löftespolitik. Industrin måste byggaus ut och mer uv produktionen avdelas för expori. Och då blir det inte möjligt att öka den privata konsumtionen lika snabbt som under 1974 och 1976. Men”. fortsatte jag, ”också utrymmet för nya, kostnadskriivande reformer kommer att vara begränsat. Stat och kommun stiälls inför hårdhänta val,. där vi politiker måste ge besked om vad vi sätter främst. Det är viktigt all vi här inte bedrar oss själva eller väljarna.” Jag skulle vilja använda precis samma ord i dag som i den senaste ekonomiska debauten här i kammaren den 3 juni om den ekonomiska situationen. På den punkten finns det alltså ingen som helst förändring. Men nu säger herr Palme i stället i sitt anförande, och det är en mycket hård anklagelse mot oss andra: ”Till skillnad från vad som giller den borgerliga regeringsdeklarationen har vi samma program efter valet som före.” Det här är alltså en antydan om att vi skulle ha förändrat värt program som en följd av valutslaget. Låt mig då för folkpartiets del svara detta: Vi sökte viljarnas förtroende för eu program som förenar den soctala omsorgen med motstånd mot alla slag av maktkoncentration. Vi fick eu kraftigt ökat stöd på det programmet, vi fick mer än 1600 000 nya väljare. Vi arbetar för att förverkliga det programmet steg för steg. Det gäller tryggheten och sociala reformer. Arbete åt alla är en lika självklar utgångspunkt för den nya regeringen som det var för den tidigare. Fullföljundet av urbetshivets förnyelse kommer att fortsätta på det sätt som anges i regeringsförklaringen, och på åtskilliga andra sätt också. och som mera detaljerat kommer utt framgå av de propositioner som tramläggs under mandatperioden, Vi begärde att kravet på jämställdhet mellan kvinnor och män verkligen skulle föras fram kraftfullare än tidigare, att vi inför en lag mot könsdiskriminering,. som skulle göra det omöjligt att också I privuta, kooperativa och kommunala företag särbehandla kvinnor på ett sätt som innebär en ren könsdiskriminering. Vi kommer att jobba för en sådan lag mot könsdiskriminering. Vi begärde en ökad vårdutbildning nu för att se till att 1980-talet inte kommer att medföra en vårdkris för de minniskor som byggt upp Sverige. för det snabbt växande antalet pensionärer som finns i vårt land. Vi kommer att jobba för det. Vi vill ha ett husläkarsystem där man för putienter. läkare och sjuksköterskor och andra i vården närmare varandra. Och i regeringsförklaringen finns en positiv inställning ull just en sädan reform. Vi vill ha en allmän arbetslöshetsförsäkring. som omfattar alla som ställer sig till arbetsmarknadens förfogande. Också det kravet återfinns i regeringsförklaringen. När det giller insatser för att minska maktkoncentrationen har vi pekat på att det i Sverige behövs en hårdare lagstiftning mot monopol och karteller och sammanslagningar som minskar konkurrensen. Det finns trots allt en mycket snabb utveckling i Sverige mot en ökad makikoncentration både i näringslivet och på annat håll. Vi kommer att arbeta för en fördjupad kommunal demokrati med direktvalda kommundelsråd, där människor i olika kommundelar får villja representanter, som är med och direkt påverkar hur den kommundelen skall utvecklas. Vi vill också se till att utstampningen av mindre och medelstora företag inte fortsätter, därför att om den gör det kommer vi att rusa fråm mot ett Sverige som domineras av antingen privatmonopoltl eller förstatligande av näringslivet. Vi begärde också eu förtroende för en ökad internationell solidaritet och ett ökat ansvar för kommande generationer. Av regeringsförklaringen framgår också att vi ser enprocentsmålet som eu etappmål. att vi vill ha ett ökat stöd till kampen för frigörelse i södra Afrika. Vi kommer att verka och uttala oss på olika sätt för att försöka motverka förtryck och diktatur varhelst det förekommer. Det som t.ex. hänt i Thailand de senaste veckorna är utomordentligt oroande inte bara för frioch rättigheterna i dot landet utan också med tanke på de konflikter det kan utlösa i den delen av världen. Vi har också uttalat oss för en energipohivuik som så långt möjligt bevarar vår handlingsfrihet för framtiden. När jag gåll igenom, punkt för punkt, vad vi gick ut med i valtrörelsen och vad vi nu arbetar med från kanslihuset har jag kommit till slutsatsen att Olof Palme har fel när han säger att vi har eu annat program efter valet än före. Den politik vi begärt väljarnas mandat för kommer vi också att försöka fullfölja när vi har fått det mandatet och går in i arbetet.

Herr talman! Det regeringsskilte som blev följden av valet den 19 september bröt maktkoncentrationen i svensk polituk. Det kommer altlt ge vårt land en nyv och bättre politik. En politik som med regeringsförklaringens ord kommer att ”stiärka den enskildes valfrihet och värna och utveckla yårl öppna samhälle”. En av den franska tidskriften Paris Matchs mera kända journalister betecknade häromdagen valutgången som en jordbävning. Valresultatet innebar, menade han, ett omviälvande avbrott i den kollektivismens och sociulismens poliuk som under de senaste åren alltmer satt sin prägel på vårt land. Valutgången har föranlett många förklaringar och iännu Ner bortförklaringar. som vi hörde här nyss. Olika meningar hur gjort sig gällande om de avgörande orsakerna, och det är klart avt Aera faktorer har bidragit. Men en sak är klar: Valutgången hade vytterst inte sin orsaåk I det ena eller andra taktiska spelet eller i den ena eller andra för ögonblicket uktuella frågan. Det som hände den 19 september hade långt mera djup Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt gående orsaker än så. Valresultatet var - det visar siffror och der säger oss vår erfarenhet - en logisk följd av en uwtveckling som pågått under hela 1970-talet. en utveckling som vi återfinner i det ena curopeiska landet efter det andra, nämligen den demokratiska socialismens oförmåga att lösa dagens samhiällsproblem och att fånga den nya generationen. Den demokratiska socialism som inte minst herr Palme med hänförelse skildrat i tal efter tal har visat sig sakna lvskraft. När framför allt den unga generattonen I val efter val — och i laänd efter länd — vänder sig bort från soctalismen. då är det uuryck för en djupgående omortentering och förändring. Den hårda kollektivism och den centralstyrning som vartt soctalismens praktiska verktyg har lett ull krav på en ny poliuik. Den enskilda människan och hennes behov av valtrihet och ansvarsfrihet har blivit alternativet. Jag skall inte vuerligare utveckla denna tes och inte heller redovisa de företeelser i det svenska samhället som bekräftar dess riktighet. Det är obehövligt. I unförande efter anförande har jug, under de senaste åren beskrivit den klyfta som öppnat sig mellan den centralstyrda planhushållningens politik. som socialdemokraterna gjort tull sin — inte minst efhter förra årets partikongress — och de krav på valfrihet som alltmer växt fram bland de enskilda minniskorna. Det är i den motsättningen som vi har att söka förklaringen till sociatdemokraternas förlust av 44 åriga regeringspositioner. Och jag står inte ensam bakom den förklaringen. Även på-socialdemokratiskt häll ger man mig rätt. I en artikel strax före valet skrev den socialdemokratiske valstrategen Jan Cindhagen att det fånns risk för alt man ”stlant på frågan om socialism” Förutvarande statsrådet Ingvar Carlssons smätt klassiska formulering om den s.k. tvärtom-kanske-socialismen är belysande för dilemmat tcori och verkhighet. ”Den demokratiska soeialismen är inte omöjlig” - skrev Gunnar Eredriksson i Aftonbladet efter valet - ”men den är förbaskat svår att förklara. ” ”Socialdemokratin är inte längre ett parti i tiden”. skrev Anders Ieijon. ”Den hör 1930-talet ull.” Den nya regeringen har ingen lätt uppgift. Kraven är - med all rätt — stora och förväntningarna hkaså. Och de problem och svårigheter som vårt land står inför är långt svörre än vad den förutvarande regeringen ville eller vågade erkänna i valrörelsen. Om tre och en halv vecka 1 kanslihuset har lärt oss något, så är det inte minst detia. Men jag vill. herr talman, stryka under den gemenskap på vilken värt samhälle och vårt politiska liv vilar. Även om valrörelserna är bittra - derv har gällt inte minst den senaste valrörelsen — och ord har fätlts som i andra sammanhang brukar Ilyså med sin frånvaro, är vi alla I denna kammare medvetna om att det svenska välfärdssamhältet har byggts upp under bred partipoliusk enighet. Den enigheten slar vi vakt om i regeringsförklaringen. och den enigheten kommer vi även i fortsättningen alt sträva efter. Sveriges och vårt fölks bästa är och mäste förbli den gemensamma nämnaren för alla våra ansträngningar. A en ny regerings politik kommer att innebära förändringar är självklart. Till en början blir de inte stora. Vi har imgen anledning at gå ut och demonstrera nyheter bara för demonstrationens egen skull. Steg för steg kommer miänniskorna I värt land att nrirka kursomläggningen. Utrymmet för enskilda människors självbestämmande kommer att vidgas. På skattepolitikens område kommer orättvisor och orimligheter att avskaftas. På näringspolitikens område kommer den utveckling som gjort de små och medelstora företagens situation allt bekymmersanimare att brytas. På bostadspolitikens område kommer valfriheten att stärkas. På lagstiftningsområdet skall vi skapa ökad klarhet och förbättra den enskildes rättstrygghet. Men ingen uppgift är viktigare än att lösa de överhängande problem som hela vår samhällsekonomi i dag står inför. Vi har lämnat efter oss, säger soctaldemokraterna. en välordnad. en stark och en problemfri ekonomi. Men den bilden är, som jag sagt redan udigare I dag, inte sann. Visst är den svenska samhällsekonomin i grunden stark. Vi har ullvångar och möjligheter som få andra nationer. Men den gamla regeringen har under de senaste åren inte hushållat med dessa uillgångar. Vi har helt enkelt levt långt över vad vi haft råd med. Och vi står nu inför ett bistert uppvaknande. Problem som den tidigare regeringen har sopat under mattan framträder nu allt tydhigare. Mot den bakgrunden är det nödviändigt att tala klärspråk, att ge en sunn skildring av den eckonomiska verkligheten. Det vore att föra det svenska folket bakom ljuset att inte ge en sådan redovisming. Och det vore fel att inte samtidigt klarlägga vad som kan behövas för att rätta tvill bristerna i samhällsekonomin och återställa den balans som gålt förlorad. Det är desto viktigare att göra det. som vi inte kan fullfölja en politik inriktad på fortsatta sociala reformer och höjt välstånd för hela svenska folket. om vi inte kan sanera vår ekonont. — Under både 1975 och 1976, herr talman, har vår industri haft svårt alt göra sig gällande i-den internationella konkurrensen. Sverige har förlorat delar av exportmarknaderna. Under konjunkturdämpningen 1975 minskade OECD-länderna sin totala export med 6761 volym räknat. Mcen den svenska exporten gick ner med inte mindre än 12 ”, — dubbelt så mycket. När världshandeln under andra halväret 1975 vände uppåt, fortsatte den svenska exporten att sjunka. Och under första halvåret 1976 har den svenska andelen av världshandeln sjunkit ytterligare. Även om läget sannolikt kommer att förbättras under de sista månaderna av det här året, lär vi ändå ligga långt sämre än andra med oss jämförbara länder. Den socialdemokratiska regeringen räknade i årets finansplan med att Sverige skulle få ett överskott i handelsbalansen — alltså en skillnad mellan export och import — på drygt I miljard kronor. Därmed skulle vi kunna nedbringa värt underskott i bytesbalansen med 15 miljarder kronor. Men också här har det slagit fel. Under första halvåret blev det inget överskout alls i handelsbalansen. Tvärtom ett underskott på mer än en halv miljard kronor, och det har sedan dess ökat. Nu höppas vi att handelsbalansen skall förbättras nägot under hösten och att vi slipper eu underskow i Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt +0 år, men på bytesbalanssidan måste vi av allt att döma räkna med i stort sett summa brist som förra året, dvs. 6,7 miljarder kronor. Bakom dessa siffror döljer sig en rad olika problem. För det första har det internationella konjunkturmönstret nu avvikit från tidigare. De suumulansåtgärder som vidtogs utomlands i den rådande djupa konjunklurnedgången förra året ledde främst till ökad privat konsumtion och inte till den uppgång av investeringarna som normalt brukar äga rum i samband med att konjunkturen vänder uppåt. Eftersom den svenska exportindustrin är inriktad just på investeringsvaror, kunde Sverige inte, och kan fortfarande inte, dra nylta av denna återhämtning. Detta är emellertuid bara en av förklaringarna. K'ostnadsutvecklingen i Sverige är den'andra. Denna utveckling har varit mycket snabbare iän i våra viktigare konkurrentländer. : Det har gång på gång understrukits i olika sammanhang, inte minst i konjunkturinstitutets rapporter både i vintras och i våras, att så kan det inte fortgå. Arbetskraftskostnaderna har i vårt land under de två senaste åren ökat med nära 40 ”. medan motsvarande siffror för t.ex. Västtyskland — vår viktigaslé handelspartner och vår lerligusl_e konkurrent — var bara 15 ”o. Vi har passerat I. o. m. Förenta staterna i arbetskraftskostnader under dessa år. Samtidigt har produktivitetsökningen hos oss varit svag. Vår teknik är inte så överlägsen omvärldens och våra produkter kvalitetsmässigt inte så mycket bättre att kunderna har varit beredda att betala högre priser för svenska varor än för andra. Sverige har alltså förlorat marknadsandelar på exporten. Svenska företag har nu också börjat förlora andelar på hemmamarknaden. Den svaga exportutvecklingen har också påverkats av den väldiga lagcruppbyggnad som ägt rum under år 19735 och som fortsatt under 1976. Visst har vi alla varit överens om att stödja lageruppbyggnaden av sysselsättningspolitiska skäl. Men dessa lager har blivit för stora och att realisera dem erbjuder stora och svåra problem. Lagren måste nu avvecklas I ett relativt svagt internationellt konjunkturskede, och det leder i sin tur till en långsammare produktionsuppgång här hemma än vad fallet annars skulle ha varit. Detta påverkar naturligtvis också sysselsättningen på eu oförmånligt sätt. Alt göra gällande att den nedsatta konkurrenskraften och de svåra bytesbalansproblemen är det pris som Sverige varit tvunget att betala för att kunna upprätthålla full sysselsättning vore att bortförklara vad som faktiskt har hänt. Handelsoch bytesbalansutvecklingen har naturligtvis påverkats av den ökning av den privata konsumtionen som i sin tur har motiverats av bl.a. sysselsättningspolitiska skäl. Men den hade inte behövt förutsätta atlt arbetskraftskostnaderna skulle stiga med 40 6, Samma reala köpkraftsökning hos arbetstagarna och konsumenterna hade kunnat ästadkommas inom ramen för en mycket lägre löneoch arbetskraftskostnadsökning. En sådan långsammare kostnadsutveckling skulle ha medverkat till ökade exportmöjligheter och därmed till ett bältre kapacitetsutnyttjunde inom vår ekonomi samt ull en högre - inte lägre — efterfrågan på arbetskraft och dessutom till en starkare bytesbalans. Det som jag nu siger. herr talman, innebär inte att jag lägger skulden för kostnadsökningarna på löntagarorganisationerna. Det är helt enkelt deras skyldighet att ta till vara stna medlemmars intressen och att verka för att de får sin del av standardökningen. Och de har lärt sig att prisutvecklingen regelmässigt brukar överskrida regeringens prisprognoser med ett par procent varje år. och sedan har de anpassat sina krav härefter, efter de förväniningar på fortsatt inflation som alltså varit rådande. Sedan har det svenska skattesystemet bidragit till att på ett helt orimligt sätt driva upp de bruttolöneökningar som har behövts för att ge löntagarna en given netuolöncökning.

Herr talman! För första gången på flera årtionden har Sverige nu en regering utan socialdemokrater. I andra länder har regeringar kommit och gått. I vårt land har mäånga betraktat det som något av naturens ordning att eu och samma parti alltid skall styra. Mot den bakgrunden finns detr självfallet både stora förväntningar och många frågor kring det nya polttiska Kiget. Vi är i folkpartiet övertygade om avt den viäxling vid makten som viljarna röstat fram kommer att vara till fördel för det svenska samhiället och för vår demokrati. Det betyder inte alls att svensk liberalism står i någon total motsättning ull vad socialdemokratin representerar. Vi vet avt socialdemokraterna genom Ååren uträttal mycket för alt säkra demokratin, öka tryggheten och göra vårt samhälle mera rättvist. Vi vet också att uvgörande värderingar om social omsorg, förnyelse av arbetslivet och jämställdhet mellan kvinnor och min ofta förenar folkpartiet och socialdemokraterna. Men samtidigt tror vi som liberaler att samhället blir allför stelbent och byråkratiskt om mycket makt samlas på få händer, om alltmer bestilms av stora företag. mäktiga organisationer och centrala myndigheter. Vi bör vidga mångfalden och sprida inflytandet till många minniskor. Vi får inte skapa ett samhille där det mesta av initiativ och beslut kommer uppifrån. Det fanns överhängande risker för alltmer av socialism, centralstyrning och byråkratisering om den gamtla regeringen suttit kvar. Nu har väljarna sagt nej till en sådan inriktning av vårt samhälle. Läroboksförlagen kommer icke att förstatligas. När de anställda får del i företagens kapitalbildning skall det ske i former som är förenliga med en decentraliserad, liberal ekonomi. Sammanvävningen av den politiska makteliten och den ekonomiska makteliten kommer att motverkas. Staten skall dra upp ramar för företagens verksamhet, inte placera sitt folk inne i storföretagens slutna styrelserunr. Och vi måste nu ta krafttag för att mMotverka den utstampning av mindre, självständiga företag som varit så farligt snabb under de senaste åren. Jag har också goda förhoppningar om att den debatt om kollektivanslutningen som skjutit fart inom soctaldemokratin efter valet så småningom skall leda till att man beslutar avskaffa denna form av medlemsvärvning. Även till socialdemokraterna, som gjort så stora insatser för utt fördjupa demokratin, bör minniskor söka sig av fri vilju, inte anslutas med tvång. Regeringsskiftet kommer också att leda till ett bättre politiskt klimat och en vitalare debatt här i ländet. Det finns alltid risker för likriktning och anpassning när makthavarna ständigt är desamma, aldrig bvis ut. Och när bara eff parti får chansen att praktuski visa vad det vill och vad det duger ull är det lätt att sprida falska myter om vad de andra partierna står för. Olof Palme har drivit en annan tes efter valet. Enligt honom och andra skulle regeringsskiftet leda till ett tystnadens och den borgerliga konformismens samhälle. Pressen — tidningarna, massmedierna — skulle i e slag Övergå från att kritiskt granska ull avt kriviklöst hylla de styrande. Från liberala utgångspunkter kan jag omöjligen förstå den synpunkten. Massmedierna får inte ses som megufoner för partier eller mäktiga intressen. En liberal pressyn bygger på att journalisternas främsta förpliktelse är att dra fram och redovisa verkligheten för sina läsare. De skall inte gå I partiernas ledband. Det gör de inte heller. Svenska massmedier och journalister känner I regel ansvaret att ge en fri och mångsidig information, att granska de makthavande och värna enskilda människors rätt. Vi känner samtidigt vårr ansvar att ge det ekonomiska stöd till pressen som är nödvändigt för att den skall kunna bevara sin mångsidighet. En liberal kulturoch massmediapolitik bygger just på viljun till frihet och mångfald. Många skiftande röster skall höras i debatt och samhällsliv. Friheten skall värnas och vidgas. Informationen bör vara bred och öppen. Om det har många av våra debatter genom åren handlat: skyddet av frioch rättigheterna i grundlagen, hur vi skulle utforma litteraturstödet, reglerna om tystnadsplikt, för att nu bara påminna om några. Hela värt förflutna visar. att folkpartiet i regeringsställning — liksom udigare i opposition - kommer att arbeta för att vidga debattens gränser och /förbättra dess villkor. Det är också ull fördel — det har redan statsministern och ekonomiministern konstaterat — för värt politiska klimat att ingen mer valrörelse i Sverige kan föras på temat att bara er parti skulle vara för social trvgghet. Aldrig mer kommer gamla människor att kunna skrämmas med att de skulle mista sin pension eller sin vårdplats om andra än socialdemokraterna får regera. När sådana myter nu definivivt rensas ut kan debatten föras om verkliga och inte inbillade skiljelinier. Regeringsförklaringen visar att den nva regeringens politik är socialt ansvarsfull. Det framgår av vår viljeinriktning. Arbetslivets förnyelse skall föras vidare. Kampen mot dåliga arbetsmiljöer skall intensifteras. Arbetet för jämställdhet mellan kvinnor och män skall påskyndas. Solidariteten kräver att reformer för de sämst ställda sätts främst. Arbete åt alla är ett centralt mäål. Det framgår lika klart av de konkreta reformer som har tagis upp i regeringsförklaringen.

Men vi är också djupt medvetna om att dessa och andra viktiga förbältringar inte går att plocka vid ett dukat bord. Tvärtom ärver den nya regeringen utomordentligt stora svårigheter i vår ekonomi. Det är problem som nu måste lösas för att säkra tryggheten för framtiden, för att vi skall ha möjlighet att vidga välfärden och få igenom angeligna reformer. Här är det viktigt — vi säger samma sak nu som före valet — att vi inte bedrar oss själva eller människorna i Sverige. De har rätt att få en realistisk bild av den verklighet som varje parti och varje regering har att möta. Politikernas uppgift skall och får inte vara att dölja. utan att Öppet redovisa och ta ställning till förutsättningarna för att förverkliga vår vilja till reformer. Det var vår hållning före valet. Det riktiga i den inställningen har ytterligare inskärpts efter valet. Ta t.ex. Stålverk 80, detta jätteprojekt som skulle betyda så mycket för människorna i Norrbotten. Gång efter gång har högtidliga löften och stolta planer fått överges. Men varje gång var den gamla regeringen lika 1värsäker på att den hade rätt. Varje gång avfärdade man oroliga frågor och kritiska röster. Inte bara så att sakskiälen viftades undan, utan de som vågade ha en avvikande uppfattning, de som vågade ställa frågor. fick dessutom sin heder och sin goda vilja ifrågasutt. Nu börjar vi se hela resultatet. Den gamla regeringens planer har visat sig verklighetsfrimmande. Styrelsen för Norrbottens Järnverk, däribland företrädarna för de anställda. gör nu bedömningen att all kraft måste sättas in på att klara NJA, inte på att bygga luftslott. som skulle bli ett ytterligare hot mot NJA. Den gamla regeringen visste under valrörelsen att dess löften och påståenden om Stålverk 80 saknade verklighetsgrund och att Norrbottens Järnverk befann sig i en akut kris. Men den valde att dölja den verkligheten. Nu blir det den nya regeringens uppgift att ge sig I kast med det här. Och vi måste söka klarlägga allt som Aar hänt för att få vägledning om vad som bör hända för framtiden. Socialdemokraternas handläggning av Stålverk 80 lär oss väldigt mycket. Den visar faran med en regering som söker gömma undan verkligheten t stället för att ta hänsyvn till den, som låser sig i en attitvd av egenrättfärdighet i stället för att ta intryck av sakkunniga kritiker. Ingen — allra minst de anställda — är betjänta av löften och förhoppningar som inte går att infria. Ingen — aullra minst de anstiällda — har glädje av att regering och centrala myndigheter tar på sig projekt och detaljstyrning av näringslivet som man saknar tid. överblick och kunnande för att sköta. Det går till sist ut över de uppgifter som det är nödvändigt och viktigt att staten ägnar all kraft åt. som att hjälpa människor när det blir akuta svårigheter med svsselsättningen på en viss ort eller i en viss bransch. Också i fråga om cenergipolitiken är det viktigt att vi redovisar och prövar de svårigheter som finns. I regeringsförklaringen sltås fast att regeringen skall föra en energipolivik som tryggar energiförsörjningen och sysselsättningen samt ger handlingsfrihet för framtiden. Skall vi bevara så mycket som möjligt av vår handlingsfrihet, måste kursen liggas om i förhållande till den gamla regeringens. Det går inte utt ta lättfärdigt på kärnkraftens risker. Den nödvändiga kursändringen rymmer många problem. Betydande insatser måste göras för att söka klara de hårdare krav vi nu ställer på bl.a. en säker avfallshantering. Det blir också en besvärlig omställning i svensk kärnkraftsindustri. Och om några planerade byggen inte skulle bli av, får det inte leda till en ökad arbetslöshet. Min fråga till socialdemokraterna är. särskilt efter debatten i förmiddags: Är ni lika säkra som tidigare i valrörelsen på att Sverige bör gå in för en omfattande utbyggnad av kärnkraft? Säg i så fall det, så får vi diskutera hur hårt Sverige skall satsaå på kärnkraft. Om ni däremot är beredda att inta en mer försiktig hållning än tidigare, bör också socialdemokratin vara intresserad av att konstruktivt pröva hur omläggningen av energipolitiken bör ske. Det viktigaste vi måste göra är att hushdlla bättre med encergi. Bara genom ett effektuivi sparande kan vi undvika en snabb utbyggnad av kärnkraft och en ökad användning av olja, som också har allvarliga verkningar på miljön. En sådan bätre hushållning kommer inte utan ansträngningar. Den kräver handfasta åtgärder över en följd av år. Den drar miljardkostnader på stkt. Energin kommer att bli dyrare, för både industrin och hushållen. Det är en oundviklig följd. om vi skall nå praktiska resultat och om vi menar allvar med talet om energisparande. Svenska folket har visat ett glidjande stort intresse för att vi skall föra en energipolitik, som bygger på hushållning och ansvar för kommande generationer. Vi måste då också göra klart att vi inte får en sådan energipolitik gratis och i ett enda slag. Steg för steg skall vi genomföra ett program för effektivt sparande och därmed ökad handlingsfrihet. Vi skall inte driva in i kärnkraftssamhället. Samtidigt skall vi värna om jobben och tryggheten. De scnaste veckorna har också bekräftat att den svenska eckonomin befinner sig I stora svårigheter. Det har varit klokt att ta miljardlån i utlandet för att ge oss tid att anpassa ekonomin ull ett nytt lige med mångdubblade kostnader för import av olja. Men kvar står att vi åren framöver måste närma oss balans i utrikesaffärerna. Dröjer vi med de åtvärderna blir bakslaget senare desto större. Industrin måste byggas ut och mer av produktionen avsättas för export. Det är livsviktivt för oss att kunna konkurrera effektivt på världsmarknaden. Långtidsutredningen beskrev för knappt ett år sedan den här hårda verkligheten. Vad som hänt sedan långtidsutredningen lade fram sitt Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt betänkande har gjort läget än mer bekymmersamt. Inte bara så att den internationella konjunkturuppgången blivit mer trevande än väntat. Svensk industri har också tappat marknadsandelar när det tvärtom är nödvändigt att stärka eller åtminstone hålla vår ställning på världsmarknaden. Vår konkurrenskraft har i viktiga branscher försvagats. En Volvo har t.ex. fördubblats i pris från 1970 tvill i dag, när den säljs i USA. Priset på amerikanska bilar har under samma tid suigit med en dryg tredjedel. Då kan var och en förstå svårigheterna för Volvo att sälja i USA, om prisutvecklingen fortsätter på samma sätt. En sådan utveckling kan inte fortgå utan att den får allvarliga verkningar på svsselsättning och välfärd för miinniskorna i det här tändet. Därför framstår det nu som en ännu mer central uppgift att ändra skattesystemet, så alt det inte så kraftigt som i dag driver upp kostnaderna och hotar exporten. Marginalskatterna, alltså skatterna på löneökningar, måste sänkas för de breda grupperna av inkomsttagare. Den insikten skall i betydligt högre grad än med den gamla regeringen prägla vår utformning av skattereformerna både för 1977 och för åren därefter. En stark ekonomi är själva grunden för att ge miänniskor trygghet och för att kunna skapa e rättvisare samhille. Från det finns ingen undanflykt. Vi kan inte över en längre period konsumera mer än vi producerar. Därmed ges viktiga förutsättningar för det politiska arbetet. och om det har både statsministern och ekonomiministern redan talat. De år som är kvar av 70-talet blir ingen period för lättsinnig löftespolitik. Vi skall öppet redovisa för människorna att den privata konsumtionen inte kan öka lika snabbt som under 1974 och 1975. Också utrymmet för nya och kostnadskriävande reformer kommer att vara starkt begränsat. Det ställer stat och kommun inför hårdhänta val. Vad jag nu har sagt betyvder naturiigtvis inte alls att vi i folkpartiet skulle göra avkall på vår vilja till reformer. När ekonomin är kärv testas reformviljan på allvar. Då är det särskilt viktigt att sätta insatser för de sämst ställda i främsta rummet. De gamla och de sjuka får aldrig svikas. Några av de mest viktiga reformuppgifterna i det svenska samhället handlar dessutom mindre om pengar och mera om att öka miänniskors inflytande och valfrihet. Från mitt partis sida känner vi en särskild förpliktelse inför tre stora sådana reformområden. Det första är jämställdheten mellan kvinnor och män. Hundratusentals kvinnor upplever i sin vardag hur de drabbas av fördomar och missgynnas därför att de är kvinnor. Det gäller många kvinnor i medelåldern. De har gjort en ocrhört viktig arbetsinsats i hemmet. Nu har barnen vuxit upp. De vill ta ett förvärvsarbete. Många upptäcker då att de har kommit efter i utbildningen, alt det är svårt att få ett jobb, att arbetslöshetsförsäkringen ställer dem utanför. Och alltför sällan tar miännen det i hemansvaret. Det gäller också de ännu Ner som redan är inne i arbetslivet. Mänga upptäcker hur de får lägre lön och sämre möjligheter att komma vidare än sina manliga kamrater. Sverige är fortfarande i väldigt stor utsträckning ett manssamhille. Gå vill de 20-23 sämst betalda jobben! Där dominerar kvinnorna. Gå ull de bäst betalda jobben eller tll ledningarna i näringslivet, I organisationer osv.! Det är där karlarna sitier. Vi har en alltför läg värdering av de jobb där mest kvinnior av tradition arbetar. Cönesättningen bygger fortfarande på att det skulle vara mindre viktigt att vårda människor än alt sköta maskiner. Jag såg att några socialdemokrater i den gamla regeringens jämställdhetsdelegation räknade med att det genom regeringsskiftet skulle bli mindre kraft i arbetet på jämställdher. Där räknar de fel. Nu skall vi ivärtom försöka göra ännu mer för att bryta diskrimineringen av kvinnorna. Det är då viktigt atti få fram förslag tvill en lag mot könsdiskriminering. Det uppdraget gav regeringen i förra veckan till kommittén för jämställdhet mellan män och kvinnor. Det är i dag förbjudet att särbehandla kvinnor negativt hos staten. Man kan ”särbehandla” om syftet är att på det sättet få in kvinnor på jobb som tidigare dominerats av män. Men diskrimineringen av kvinnorna är förbjuden. Nu bör vi genom en lag mot könsdiskriminering ställa sammaa kruv på kommunerna och på de privata arbetsgivarna som vi redan gör på staten. Med en säådan lag skulle man t. ox. inte kunna sätta lägre lön på ett jobb för att det är en kvinna som har det jobbet. vilket förtfarande händer i Sverige. Men också mycket annat måste göras. Villkoren för de deltidsarbetande mäåste förbättrus. Vi skall bryta diskrimineringen 1 vårt skattesystem av kvinnor som arbetar i familjeföretag. Det är dags att reformera studiemedelssystemet, så att man bl.a. tar bort äktamakeprövningen. Vi bör införa on allmän arbetslöshetsförsäkring, som omfattar alla som vill ha ett jobb. Den skulle ge bättre ekonomisk trygghet åt framför allt mäånga kvinnor som varit hemarbetande men som vill gå in på arbetsmarknaden. Och den skulle tvinga oss alla att ta deras rätt till förvärvsarbete mer på ullvar. Försök som dragits i gång av jämstäilldhetsdelegationen för att skapa jämställdhet i arbetslivet skall fullföljas. Och familjepolitiken mäåste — som det också framhålls i regeringsförklaringen — bygga på strävan både till jämställdhetr och till valfrihet. Jag känner personligen en viäldig glädje att nu praktiskt få ta itu med det här arbetet. För min generation har nog ingenting betytt mer än debatten om könsrollerna. Jag vet att mänga värjt sig mot tanken att mannen har samma ansvar för hemmet som kvinnan, har samma rätt till samvaro med barnen som kvinnan. Den här debatten både plågar och frigör minniskorna. Den har en sprängkraft som för många blir en fredlig revolution I deras liv. Det är en omvandling av samhället som fördrar både handlingskraft och hänsyn. Att söka oss fram till hur det skull ske är en av våra viktigaste uppgifter. Det andra området är: Mot byråkratisering och för närdemokrati. Vi står inför uppgiften att ta itu med byråkratisering och överdriven cen Allmänpolitisk . debatt Allmänpolitisk debatt tralstyrning och att vitalisera den otfentliga sektorn. Det blir ett hårt jobb, men det får inte bli ett jobb bara för oss som nu sitter i kanslihuset. Tvärtom. Vi måste bryta med föreställningen att alla samhällsförändringar växer fram uppifrån och dirigeras uppifrån. Vi måste skupa större möjligheter att förändra på det lokala planet, att få eu omedelbart genomslag för nya idéer utan att sätta i gång en lång och tung central beslutsprocess. Den offentliga sektorn måste kunna påverkas nedifrån, både av medborgarna i stort. genom en vidgad närdemokrati, och av de minniskor som jobbar hos stat och kommun. På det här området tror jag att den nya arbetsrätten kan spela en stor roll. Jag vet att det finns de som är kritiska, som tror att de offentligt anställda bara tänker på att förbättra sina egna förmåner och arbetsvillkor. Men de har fel. Jag vet inte hur många människor jag har träffat i sjukvården, i skolorna, i socialvården och på andra kommunala och statliga arbetsfält som har varit lidelsefullt intresserade av sina jobb. De vill skapa en bättre skola, en mänskligare sjukvård, en effektivare kommunal och statlig service. Vad vi nu måste göra är att finna former för att frigöra all denna energi, alla dessa uppslag. Jag är fast övertvgad om att vi kan få eu mycket bättre samhälle om vi ger avsevärt större spelrum för lokala initiativ och för de erfarenheter som människor med lång yrkesverksamhet har samlat på sig. Det tredje området är arbetslivets förnyelse. Vi känner från folkpartiet en stör glädje över att kraven på medbestämmande och ett mänskligare arbetsliv har slagit igenom med sådan kraft under senare år.- Arbetsdemokratin bygger på en gammal liberal insikt: När människor får vara med och bestämma frigörs energi, idealitet och ansvar. Diärför kommer inte kraven på att fördjupa demokratin på arbetsplatserna och i samhället i övrigt att mattas. Tvärtom. Rätten för de många minniskorna att vara med och bestämma om sin dagliga omgivning kommer all steg för steg omvandla mycket i vårt samhälle. På många håll pågår redan en utveckling där de anställda, praktiskt och konkret, tar allt viktigare del i besluten. Lagar som riksdagen tidigare beslutat om, t.ex. om arbetsmiljö och skvddsombudens ställning. har varit led i samma utveckling. Det reformarbetet måste drivas vidare bl.a. genom en nvy arbetsmiljölag, som skärper kraven på goda arbetsmiljöer. De nva arbetsrättslagarna ger också nya förutsättningar. Arbetstagarparten får en mer likvärdig ställning. Tillsammans med bl.a. lagen om styrelserepresentation bör det leda till en viktig demokratisering av arbetslivet i Sverige. Och det är något som påverkar hela samhällsutvecklingen. Hur arbetet organiseras och vilket inflytande människor har på sina arbetsplatser avgör i hög grad hur man trivs över huvud taget. Vi vill se de nva lagarna som den definitiva bekräftelsen på tanken att arbetslivets organisation inte ensidigt skall kunna bestämmas av en part. Vi vill också se dem som en utmaning till att förändra arbetslivets villkor, att humanisera arbetet, att ta större hänsyn till de enskilda miänniskornas anspråk och inte låta ett snävt produktivitetstänkande domi nera. Det tar sin tid. Det sker inte utan möda och problem. Beslut om nya lagar är inte detsamma som en ny verklighet. Men de kan bana väg för ett praktiskt arbete steg för steg i rätt riktning. Vår strävan till ett mänskligare arbetsliv syftar i hög grad till att öka minniskors trygghet: Tryggheten att inte få sin hälsa förstörd genom dåliga arbetsmiljöer. Det kräver bl.a. ökade resurser till arbetarskyddet. Tidningen Metallarbetarens nya larm häromdagen om hur asbesten används ute på en del arbetsplatser är bara ett av många exempel på faror och brister. Tryggheten att ha ett arbete. Målet arbete åt alla är helt centralt för den nya regeringen. En näringspoliuuk som ger nya jobb är här avgörande. Men skall det klaras av behövs också en aktiv arbetsmarknadspolitik, Och sysselsättningspolitiken måste nu i hög grad verka inne I företagen, sikta till att I samråd med de anställda utforma jobb som människor kan klara och trivas med. Tryggheten för u'nga människor att få ett jobb är ika avgörande. Vi skall nu äntligen genomföra den ungdomsgaranti för arbete, praktik eller utbildning som vi så länge har verkat för. Arbetslösheten bland ungdomar ligger alltjämt på en oacceptabelt hög nivå, och käiget är allra sämst för de unga kvinnorna. Regeringen kommer därför på förslag av AMS att förlänga en lång rad åtgärder som har vidtagits mot ungdomsarbetslösheten. Åtgärderna beräknas förbättra arbetsmarknadsläget för Onlkrlnå 20 000 ungdomar. Tryggheten gäller också aut inte den egna ekonomin helt raseras när det blir arbetslöshet. Det kräver en allmän arbetslöshetsförsäkring. Men arbetslivets förnyelse handlar också om att öka valfriheren för den enskilde. | Utbilda sig skall man också kunna göra när man är medelålders eller äldre. Litet längre ledighet skall man kunna ta också i de mest förvärvsaktiva åldrarna. t.ex. för att få vara tillsammans med sina barn. Arbeta skall man kunna göra också efter den ”vanliga” pensionsåldern, för människor är olika och olika yrken är olika krävande: Ett vanligt arbetsliv består av ungefär 75 000 arbetstuummar. Inom loppet av ett antal år kommer vi att skära ned dem till kanske 70 000 timmar. Är det då rimligt att de politiskt styrande i detalj bestämmer hur varje människa skall ta ut de ökade möjligheterna till ledighet? Bör vi inte i stället fundera fördomsfriut över hur vi skall bygga upp ett försäkringssystem och ett arbetsliv, så att vi i högre grad överlåter åt den enskilde att själv avgöra den saken? Därför är det gläidjande au LO, TCO uch SACO/SR nu Id%cr ned ett så omfattande arbete också på frågor om arbetslivets kvalitet. Det matcerial som presenteras för kongresserna för de här organisationerna är imponerande. Vi kan inte vara utan programmen om vi vill främja en samhillsutveckling i den riktningen. Allmänpolitisk debatt |Y 60 Jag sammanfattar: Den regering i vilken folkpartiet ingår skall vara en samlförståndsregering, inte en konfrontationsministär. Omsorgen om de äldre och de sjuka skull byggas ut, inte försvinna. Jobben och vilfärden skall tryggas, inte raseras. Vär internationella solidaritet bör öka. får inte svikas. Arbetet för jämställdhet mellan kvinnor och män skall intensifieras, inte nmyuttas. Arbetslivets förnyclse skall drivas vidare, inte upphöra. Progressiva människor skall känna sig stimulerade, inte besvikna. Vårt samhälle skall steg för steg göras mera rättvist och mera öppet.

Herr talman! Vi har ju en makaber debattordning, dels på grund av de regler som gäller, dels genom den borgerliga majoritetens sätt alt utnyttja den. Man har tydligen tänkt sig att man inte bara skall ha 80 ”0 av pressen i der här landet, man skall också ha 80 ”a av debatten i Sveriges riksdag.

Herr taälman! Herr Palme fortsätter att vara en dålig förlorare. Herr Palme fortsätter att driva valrörelse här i walarstolen fastän valrörelsen ligger bakom oss. Han talar om en makaber debattordning -- den debuttordning som herr Palme själv funnit sig till freds med i alla år utan utt gnälla som i dag. Jag tycker avu det är beklämmande att lyssna till den nye oppositionsledaren, som dessutom inte drar sig tför att här I talarstolen insinuera att den omständigheten att det parti jag representerar har erhållit bidrag från företag av olika slag och från enskilda personer - ett system som riksdagen aldrig har uttalat sig mot utan tvärtom har Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt godkänt — skulle innebära att vi tagit emot något slags mutor. Det är ju det herr Palme säger. Jag tycker aut det är otillständigt att bära sig åt på det sättet. Jag vet att herr Palme inte menar vad han säger, men det gör inte saken bättre.

Jag sade vidare, herr Palme: ”Och en devalvering löser definitivt inga problem.

Det är omtanke om vår ekonomi och vår valuta som gör att jag fäller detta uttalande - samma omtanke om vår ckonomi och vår valuta som kommer till uttryck från den svenska arbetarrörelsen, även i den ckonomiska rapport som.LO:s utredningsavdelning lade fram för eu par dagar sedan. Detta förvrider herr Palme till sin raka motsats och vill göra gällande, atut jag riktar ett hot mot det som jag i själva verket är ute för att bevara och gardera. Hur kan man vända på saken på detta sätt? Då har man förlorat inte bara valet utan också mycket av det omdöme som man tidigare har haft. Jag vill för säkerhets skull fästa herr Palmes uppmärksamhet på att precis det som jag nyss framförde, alltså en varning för utsikterna för den eckonomi som vi alla och vår fortsatta reformpolitik är beroende av, har jag också framfört i en intervju i Veckans Affärer. Även statsminister Fälldin har givit uttryck för detta i en intervju i Veckans Affärer. Men detta vänder herr Palme på på det orimliga sätt som han nyss gjorde. Jag tycker uppriktigt sagt, för att tillgripa det uttryck som herr Palme brukar använda, att det är omåttligt trist att behöva lyssna på sådan gOoja.

Herr talman! Olof Palme begärde en replik mot mig men sade sedan Än( han inte ville svara på det som jag hade anfört! Jag förstår mycket väl att han ville hamra in en tes om att vi gålt in i en konfrontation med löntagarorganisationerna. Jag vill då bara betona för stätsministern att vad jag sagt om ekonomin i mitt anförande i dag. .. Förlåt min felsägning! Efter 44 år av socialdemokratiskt styre är det flera som har litet svårt att vänja sig vid att det uppstått ett nytt politiskt läge. Det visar hur viktigt det var att få en växling vid makten, så att vi alla lär oss att andra än socialdemokrater kan bli statsministrar! Vad jag alltså sagt till oppositionsledaren Palme är att vi kommer atl ha svårigheter med ekonomin. Det svenska kostnadsläget har ökat snabbare än kostnadsläget för många andra länders industrier. Det betyder alt vi tvingas satsa mera på investeringar längre fram. Det betyder att vi kommer att ha svårare att höja den privata standarden under det kommande året lika snabbt som 1974 och 1975. Det betyder också att utrymmet för kostnadskrävande reformer på det offentliga området kommer att bli besvärande litet och att vi måste prioritera. : Och vad jag har sagt under hela valrörelsen, liksom nu, det är att reformerna måste sättlas in för att stödja de sämst ställda. De gamta, de sjuka och barnen får inte svikas. Det är alltså inte någon som helst förändring i förhållande till vad som sades före valet. När därför herr Palme försöker säga att här har skett en grundläggande föriändring, så är det fel. Mitt anförande, som oppositionsledaren vägrade att ta upp, handlar 1 mycket stor utsträckning om arbetslivets förnyelse, om arbetsdemokratin. om möjligheterna att skapa nya jobb för ungdomar och för andra. Jag tycker ändå att det vore bra om herr Palme inte bara försökte slå genom hård polemik mot den nya regeringen utan också försökte ta fasta på de olika diskussionspunkter som har tagits upp i denna debatt. Herr Palme borde ta upp något om att vi skall försöka konstruktivt arbeta för en ökad trygghet. för en fördjupning av arbetsdemokratin, för en ökad jämställdhet mellan kvinnor och män — och inte bara låtsas som om det är en oförsonlig konfrontation som står mellan den nya regeringen och den nva oppositionen. Jap tror att det på väldigt många punkter finns värderingar, som i stort sett för oss alla i denna riksdag kan vara gemensamma. Där kommer vi att konstruktivt kunna samverka under den kommande mandatperioden.
Herr talman! Jag började min förra replik med att säga att jag inte skulle begära replik mot herr Ahlmark för att ni inte skulle kapa åt er ännu mer av tiden. Jag har alltså inte sökt såk med herr Ahlmark. Jag förstår att han behöver hjälp i alla de frågor som han talar om — mot de andra i regeringen. Vi skall försöka hjälpa honom när det gäller arbetslivets demokratisering och jämställdheten mellan kvinnor och män. Det är eu förskräckligt sällskap ni har hamnat i, men vi stiäller upp för att hjälpa er, var förvissad om det. herr Ahlmark. Men jag har fortfarande inte begärt replik. Det ligger naturligtvis något djupt psykologiskt i de här felsägningarna. Ni har haft två fasta punkter att förlita er till. Den ena är den soci aldemokratiska regeringens stabila cekonomiska politik. Den andra är era Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt överbud. Nu har vi försvunnit från regeringsmakten, och era överbud har skrumpnat — eja. vore vi I den situationen att vi hade något att luta oss mot. Men sådant är livet. Jag tänkte faktiskt inte söka sak med herr Ahlmark denna gäng. Så tuill herr Bohman — usch ja. F debatten i väras hade jag 50 minuter tvill mitt förfogande och oppositionen hade 156 minuter. Ni hade alltså tre gånger mer än jag. Det tyckte jag var just. Jag klagade inte över det. Men nu har ni fem gånger mer än vi. och därför blir debattordningen litet makaber. Kan man inte diskutera i sak. herr Bohman? Beträffande varje anförande som jag har hållt under de senaste fem åren har herr Bohman inlett sin replik med att säga: Eut sådant här eländigt anförande får en statsminister icke hälla. Nu har herr Bohman övergått till att säga: Ett sådant här eländigt anförande får en oppositionsledare inte hålla. Tänk så fina anföranden herr Palme höll som statsminister! Man börjar nästan hissna. Herr Bohman brukar ju höja alla avlidna socialdemokrater tll skyarna — men jag är faktiskt fortfarande i verksamhet. Men till allvaret. Jag har bara sagt att oavsett pengar eller inte pengar, så finns det självfallet en stark intressegemenskap mellan industrin och Arbetsgivareföreningen och moderata samlingspartiet. Det är inget konstigt i det. Att vi har en ekonomisk situation där vi måste visa återhållsamhet, det har jag predikat under valtrörelsen, hela tiden, både när det gäller statsutgifter och löner och när det gäller att pytsa ut pengar i skattesänkningar — i vartenda anförande. varenda debatt - på det sättet fortsätter jag gärna valrörelsen. Men det nva är — det kommer inte heller Bohman ifrån — att han slutar sina utläggningar, som jag här inte skall närmare beröra eftersom andra socialdemokratiska talare kommer att göra det, med att anföra att här kan arbetsmarknadens frihet komma i fara. Varför säger man det om man inte menar det som e hot? Det måste ju vara så. Och sedan säger han: Ja, blir det för stora löneökningar kommer vi att klippa till med köpkraftsindragningar. Varför säger man det om det inte är eu hot? Det är den typen av konfrontation gentemot löntagarna som vi underliät. Vi stod inte i landets talarstotar och höll upp pekfingrar. Vi försökte resonera på et förnuftigt sätt. Det gör icke Bohman. Hade han haft någon psykologisk känsla i kroppen borde han ha tänkt: Så som jag gick an i valrörelsen borde jag vara litet försiktig när jag talar om fackföreningsrörelsen och tjänstemannarörelsen. Men det mäste ändå finnas något slags psykologiskt motstånd, av kättförklarliga skil - med alla de förslag i deras hjärtesaker som jag genom årens lopp gått emot, genom de väldiga beskyllningarna för ockupationen av LO-kansliet, hotet mot demokratin och det hiär med att sova om natten och allt det andra som jag har ägnat mig åt. Det borde kanske finnas hitet psykologisk varsamhet som grundval ändå - men icke.

På så sätt blir herr Bohman eu hot mot arbetsfreden i Sverige. Ni har ställt till det illa nog med alla era överbud. Ni har ställt till det illa nog genom att ni bryter upp skatteöverenskommelsen och rycker undan den grund vi hade lagt för en lugn avtalsrörelse och nu skall försöka omförhandla om allt detta. Ni har ställt vill det illa nog - men att dessutom släppa in sådana elefanter i porslinsbutiken, det är verkligen att göra svensk arbetsmarknad en otjänst. Där kan jag verkligen säga att vi har en viss erfarenhet av hur man skall umgås med de organisationer som har och skall ha stort ansvar i det svenska samhället. Jag upprepar: Fortsätter herr Bohman på det här sättet är han att betrakta som ett hot mot arbetsfreden i Sverige.

Herr talman! Det är föga meningsfullt att fortsätta den här valdebatten. Vill man inte begripa så vill man inte begripa. Och jag kan inte hjälpa om herr Palme har en bristande vilja i det här sammanhanget. Och vill man missförstå så vill man missförstå. Det är ju inte mitt fel att herr Palme till varje pris vill missförstå vad det är fråga om. Skillnaden mellan den gamla regeringen och den nya är måhända den att vi anser att det är vår skyldighet att tala klartext — att inte sopa bekymren under mattan och tala om väldukade bord och en problemlös framtid, utan att tala om hur det verkligen förhåller sig i vår ekonomi i dag. Svenska folket skall inte bara få läsa i tidningarna om bekymren utan också här i riksdagen få höra talas om vilka problem som måste lösas för att vi skall kunna få det välstånd, den sysselsättning och den framtid som vi alla eftersträvar. Om vi inte löser det här problemet, om omvärldens förtroende för den svenska valutan inte blir vad det bör vara, om vi kommer i en kris, så är devalvering icke en lösning som vi kan vara med om därför alt en sådan bara skapar nya problem. Detta är inte någonting som man frivilligt väljer, utan det är sådant som man drabbas av. Sedan påvisade jag att om det skulle bli en devalvering — vilket det är vår uppgift att till varje pris förhindra — kan den få konsekvenser för det som vi anser vara det viktigaste av allt: arbetsmarknadens frihet. Då vänder herr Palme på det och säger att vi hotar arbetsmarknadens frihet. Herr Palme kan fråga löntagarorganisationerna vad de kräver av vår ekonomi. De förstår det här bättre än vad landets förutvarande statsminister tydligen gör. Om det är några som har intresse av att Sveriges ckonomi är god. om det är några som har intresse av att vi kan förhindra en fortsatt inflation och skapa full sysselsättning, så är det landetws arbetstagare I olika organisationer. De begriper detta, men den förutvarande statsministern begriper det inte. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt När vi vädjar om förståelse för en ansvarsfull poliuk, så säger herr Palme att det är ett hot mot arbetsmarknadens frihet. Nej. herr Palme, bättra på sig i oppositionsstiällning! Annars går det illa.

Herr talman! ”I dag känner man sig full av kval och besvikelse. Fälldin blev tvungen alt dagtinga. - — - Jag har tappat ulltron till de politiska partierna. ” Detta uttalande gjordes inte av några taktiska skäl för att skada centern och den nya regeringen. Bakom det står en ung centerpartistisk kommunfullmäktigeledamot. Men en djupt besviken sådan. För den här unge centerpartisten gällde inställningen ull kärnkraften principer och moral. Han hade trout på partiledningens kategoriska löften och deklarationer. Han hade fört dessa vidare och ställt sin heder i pant. Undra på att han kände sig turad och besviken. Den här centerpartisten var inte ensam om att uppleva beslutet om laddningen av Barsebäck som eu ofattbart svek. Det har vi de senaste veckorna fått många villnesbörd om. Vilka besked har då centerns partiledning att ge de svikna? Mest rakt på såk — men också mest chockerande — var partisekreteraren Jonnergård. I en intervju i DN säger han att partiet hade nog-aldrig suttit I regeringsställning om det geut klart besked beträffande Barsebäck 2 före valet. Det hade varit taktiskt oriktigt av centern att före valdagen medge att partiet inte kunde hålta sin antikärnkrafislinie beträtffande laddningen av Barsebäck 2. Enligt centerns partisekreterare vann alltså de borgerliga regeringsmakten tack vare att centern medvetet tfäimnade viljarna vilseledande uppgifter i valets kanske mest centrala fråga. Det gick inte att besegra socialdemokratin med blanka vapen.

Herr talman! Ingvar Carlssons inlägg var ou eko från sämsta delen av den valrörelse som vi nyligen haft. Ingvar Carlsson anklagar en hel expertkår. Experter är inte längre experter, säger han. De ägnar sig inte åt det de skall: de ägnar sig åt någonting annat. Han talar vidare om att vi ödelägger tvilltron till det demokratiska systemet och hemfaller åt eländiga konspirationsteorier. Det behövs inte fler exempel ur Ingvar Carlssons anförande för att alla skall höra hur orimligt det låter. Jag begiärde ordet när jag hörde osanningarna komma tätt som kulor på ett radband. Låt miz börja med en viktig sak som har att göra med ansvaret för kärnkraftsfrågorna för framtiden. Den tid är förbi. Ingvar Carlsson, då man ohämmat kunde fortsätta marschen in i kärnkraftssamhället utan att visa hur man skall lösa problemen med upparbetning av använt bränsle och den långsiktiga deponeringen av avfallet, upparbetat eller ej, på etut helt säkert sätt. Den tiden är förbi. Det kunde gå an på den tiden. Ingvar Carlsson, då du själv hade ett direkt ansvar, bl.a. för dessa frågor. Det var då man kunde duka bordet — det nu beryktade - fullt med olösta problem. Det är nu vi skall försöka lösa dessa problem. Ingen som själv haft ansvaret — och det borde i hög grad gälla Ingvar Carlsson — borde vara okänslig för den senaste tidens bekräftelse av den långa raden av olösta problem. erkända av allt fler. Hur ser egentligen Ingvar Carlsson på den omprövning av kärnkraftens problem som har påbörjats i USA? Ingen kan förneka att man där har haft större förutsättningar än vi att klara problemen. Men domstolarna har t. v. stoppat idriftiagning av reaktorer som befinner sig i samma utvecklingsskede som Barsebäck 2. Den långa raden av experter som nu yttrar sig över Aka-utredningens betänkande blir alltmer kritisk. Allt fler säger rent ut att det saknas tillfredsställande lösningar. Det gäller också dem, Ingvar Carlsson, som tidigare utan reservationer backade upp den socialdemokratiska politiken. Har Ingvar Carlsson då tagit intryck av denna opinion? Såvitt man kan höra inte alls. Har Ingvar Carlsson observerat den pågående strejken vid upparbetningsanläggningarna i La Hague i Frankrike? Vad drar han för slutsatser av den? Varför finns det alltid en tendens hos socialdemokrater att göra åtskillnad på arbetsmiljöproblem i andra sammanhang och arbetsmiljöproblem i kärnkraftverk? Om Ingvar Carlsson inte lyssnar på mig och andra som varnar för kärnkraftens risker, så lyssna då i stället på tramträdande och utomordentligt kunniga medlemmar av det parti som du själv tillhör. Lyssna på den splittrade rörelsen, Ingvar Carlsson. Ingvar Carlsson tog i sitt anförande upp den intervju som gjordes i Dagens Nyheter med Gustaf Jonnergård. Den intervjun är .dementerad, men Ingvar Carlsson fortsätter att använda den som om den vore eu faktum. Ingvar Carlsson kritiserar att jag har deltagit i demonstrationer. Det är ett underligt talesätt från en socialist. Dessutom var det inte så utt jag deltog i en viss demonstration, utan jag tog emot det budskap man hade att komma med. Ingvar Carlsson förutsätter vidare — på vilken grund vet inte jag — alt det är en självklarhet att det sjätte aggregatet. Barsebäck 2, skall startlas. Det skulle vara åtskilligt mer att kommentera i dessa ordkaskader, men det genomgående är att här finns minsann ingen omprövning. ingenmuing av ansvarstagande för den politik som Ingvar Carlsson har varit en av bärarna av. Det är uppenbart att det socialdemokratiska partiet är spliltrat i dessa frågor, och efter Ingvar Carlssons anförande är det också uppenbart att den officiella socialdemokraiiska politiken inne påverkuts av den pågående debatten eller valresultatet. Det finns inte någon antydan om a man ägnar sig åt sjäölvrannsakan i fråga om hur man skall tå ansvaret för de problem som är förbundna med användningen av kärnkraften. Jag har noterat detta, och jag har lyssnat intensivt efter nyva signaler - det vill jag bedyra — både i den förre statsministerns och i Ingvar Carlssons antföranden: Jag beklagar djupt de uteblivna beskeden om en påbörjad omprövning. Därmed gör socialdemokratin också ett första inlägg i debatten om folkomröstning eller cj, den folkomröstning som den socialdemokratiske partisekreteraren varnade för i TV i gar kvill. Den Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt kunde ytterligare bekräfta splittringen inom det socialdemokrutiska partiet, även om man hittills varit enig här i riksdagen och i partistyrelsen. Doet är lätt att förstå Sten Anderssons varningar, och det gäller naturligtvis alla partier som i sig har en splittrad opinion. Regeringsdeklarationen anvisar möjligheten av en folkomröstning. Om den kommer att användas beror på opinionsutvecklingen. Mot den bakgrunden beklagar jag vad Ingvar Carlsson här säger. Därför har det varit naturligt för mig att i ett mycket tidigt skede betona värdet av en fortsatt opinionsbildning och en Ievande debatt om kärnkraften och energipo Hitiken i övrigt. Hur skulle man annars kunna få en demokratiskti förankrad diskussion och information inför det viktiga beslutet 1978? En liten parentes bara om folkomröstningen. Det är självklart att folkoOmröstningen inte skall användas såsom ew medet för att slita tvister inom regeringen. Den skall användas för att stita tvister inom en splittrad opinion. Men det är lika självklart att en splittrad opinion återspeoglas i regeringen, om vi såsom politiker har någon förankring i folkopinionen. De som engagerar sig i denna demokratiska avstämning, om den nu kommer att äga rum, gör det givetvis i avsikt att vinna framgång för sin linje. även om det går ut över meningsmotståndare. Det tillhör politikens villkor, och därför bör man inte vara så skenhelig att man inte öppet erkänner detta faktum. Den fråga som hänger kvar i luften helt obesvarad och som jag gärna skulle vilja ha ett svar på från Ingvar Carlsson är: På vilket sätt är ni beredda att ta ert politiska ansvar för den kärnkraftspolitik som ni varit bärare av under det hittillsvarande uppbyggnadsskedet av kärnkraften? Är ni totalt opåverkade av nya fakta och uttalanden av experterna — som ni visserligen anklagade för en stund sedan — eller är ni beredda all ta totryck av exempelvis remissopinionen i Aka-utredningsremissen?

Herr tälman! Folkomröstning är för centern och herr Johansson ett medel, i första hand när det gäller att lösa eu problem inom regeringen och i andra hand enligt herr Johansson när det gäller att slå ut folkpartiet och moderaterna. Det innebär en nyordning i sättet att betrakta fölkomröstningsinstitutet. Herr Johansson har fullständigt missuppfattat vad jag sade om expener. Jag gick till svars för experter och vetenskapsmiän mot mörkmän. Jag rekommenderar herr Johansson att läsa Sten Johanssons artikel i Dagens Nyheter, så klaras det missförståndet ut. I Frankrike är det fråga om en strejk mot en privatisering av anläggningen där nere så att staten inte längre skall ha samma inflytande. Det bör herr Johansson läsa såsom anhängare av en borgerlig ideologi. I fråga om herr Jonnergård har jag list dementin. Jag måste säga att den försvårar herr Jonnergårds sak och förbättrar den inte. Herr Johansson förkltarade att han bara bevittnade demonstrationen vid kanslihuset. Detta är åter en snedvridning av fakta. Herr Johansson bad att demonstranterna skulle fortsätta sin opinionsbildning för kampen mot kärnkraft. Då har man slutit upp bakom demonstrationen. Inte bara Jjag har den uppfattningen. Jag hänvisar till en stor del av den borgerliga pressen. Jag har här en av era valbrosehyrer. Diär står: ”Det går att klara enervibehovet utan kärnkraft. Rösta inte bort tryggheten. Rösta bort kärnkraften. ” Då har jag ställt mig frågan: På vilket sätt uppfyller ni dessa besked ui många väljare. inte minst unga” Inte bara vi soctaldemokrater reagerar. Fra ecena företrädare inom Centerns ungdomsförbund, på Gotland — vi har givit en rad eitat — tvcker precis som vi socialdemokrater, att ni har svikit. Jag ställde ätminstone två frågor som herr Johansson kunde ha besvarat i sitt relativi länga inlägg. Har ni gjort ett enda försök att bryta kontrakten på kärnkraftsomrädet för att därmed bryta marsehen in i kärnkraftssamhället och leva upp till denna valbrosehyr? Antingen bör man stoppa eller bygga färdigt Forsmark. Vilket är ert besked? Svara inte att ni skall ge ett besked den 8 november. Då är det bara fråga om en kredit. Det är ju den sämsta av alla utvägar att fortsätta bygga utan att man egentligen vet vad man vill. Det är ett slöserr med tid, minniskor. pengar och enerr. Jag kan inte tänka mig att energiministern har samma uppfattning som Skänska Dagbladet. som skrev i ledaren häromdagen att man skulle salsa på succcssiv nedtrappning av verksamheten i Forsmark. Grönköpings Veckoblad hade inte kunnat komma på en bättre tanke!
Herr tälman! Regeringsdeklarationen lägger grunden till en ny energipolitik för hushållning med knappa resurser. Den lägger också grunden för att stoppa marsehen in i kärnkraftssamhället. Det arbetet pågår, Ingvar Carlsson. Ni har haft åtskilliga år på er för att befästa Sverige som det land som salsat hårdast per capita på utt ta kärnkräften i anspråk. utan att lösa några med den förknippade problem. Nu ber jag faktiskt om nägra veckor för att därefter visa mera konkret vad det är vår politik kommer att innebära, och jag är övertygad om att det är oförsiktigt av Ingvar Carlsson att uuda om reaktorer som kommer att laddas, som om - detta voöre en självklarhet. Grundmotivet för strejken i La Hague är bristande säkerhet. Man tror att denna viktiga antläggning, som är så svår att få avt fungera. skulle fungera bätltre om den innehades av staten. men det är säkerhetsproblemen som är de viktiga i sammanhanget och som man ständigt har åberopat. Jag noterar återigen alt Ingvar Carlsson inte med ett enda ord besvarar huvudtfrågan: På vilket sätt är soctaldemokratin beredd att tå sitt politiska ansvar för den utbyggnad som skett hituills och där tfösningar av kärn kraftens problem äterstår? Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt

Herr talman! Energiministern tycks heller inte när det gäller debatien i kammaren riktigt vara klar över att han sitter I regeringen. En följd av valresultatet är nämligen att det nu är herr Johansson som skull svara på frågor som ansvaurig för regeringens energipoliuik och att vi som opposition har rätt att ställa dem. : Vår politik är densamma efter valet som före valet. så för oss är svaret mycket kort och enkelt. Däremot är inte jag ensam om min ovisshet. utan jag delar den med hela den svenska journalistkåren, när jag frågar: Vad är regeringens energipoliuk? Skull Barsebäck 2 taddas eller inte? Skall niästa reaktor i Ringhals laddas eller skall den inte laddas? Hur blir det med jobben i Forsmark? Herr Johansson. som är så säker på sin sak. kunde ju ta tillfället i akt och åka upp till byggnadsarbetarna i stället för att tacka nej till det mötet. Kreditgarantin kan väl inte tua hela veckan att klara ut: Det är en ganska formell såk, om man vill att arbetet skall fortsätta. Jag konstaterar att jug över huvud taget icke fått något svar på någon enda fråga. vare sig de frågor jag ställde eller frågor som ställts tidigare i debatten om energipolitiken. Det avslöjar ju att det jag sade tidigare om att handiingsförlamning är vad som karakteriserar regeringens energipolitik är korrekt. Jag för min del är helt övertygad om att avfallsfrågan kan lösas. och det är grunden för att vi har vågat satsa på kärnkraft. Men om man som energiministern tror att detta inte är möjligt, så skall man ju omedelbart stoppa de fem reaktorer som är i drift och under inga förhållanden aceeptera att en själte reaktor laddas. Men ni stoppar ju inga reaktorer och ni är beredda att starta Barsebäck 2, om man skall tro or partiledare och statsminister. Jag tycker att det är upprörande med denna dubbelmoral och denna dubbelhet i hela er argumentation som har blommat ut i full prakt efter valdagen. Varför är Sverige ett högenergisamhälle? Ja, om herr Johansson går in till industriministern, som jag förmodar sitter intill, så kan denne tala om att 80 ”. av-cncrgiförbrukningeli inom svensk industri ligger inom stål-. massa-, pappersoch den kemiska industrin. 30 a av våra exportinkomster som herr Bohman var så orolig för kommer från dessa branscher. Hur i all sin dar skall ni klara upp detta lands sysselsättning och ckonomi om ni satsar på ett energifattigare samhiälle, om ni stryper tillgången på ny energi? Då kan jag försäkra att det här landet. den här regeringen och löntagargrupperna kommer att få mycket stora problem. Vi har tagit vårt ansvar för att dra ner energiförbrukningen med en erforderlig bromssträcka, men vi sätter denna bromsstricka och dessa överväganden i relation till vad vi har i fråga om energi och vilka energikällor som står till buds. Vi har inte fått något besked tfrån den borgerliga regeringen på denna punkt.
Herr taälman! Vi har sagt att vi inte har sett några praktiska lösningar som är tillfredsställande niär det gäller upparbetningen och hanteringen av det högaktiva avfallet. Med tanke på den tid som gått sedan man började ta atomkraften i anspråk så har det bevisats, att det är en utomordentligt svår uppgift att finna sådana lösninpgar. På tal om högenergisamhäller är dev ju inte frågan om att strypa energitillförseln. Vi vet vilka energibalanser och alternativ vi hade 1975 niär vi tog beslutet, och det var alternativ som samthiga visade på ökning. Det borde Ingvar Carlsson känna till. Men har man hans skeva utgångspunkter kan man föra vilken debatt som helst. Jag har ställt frågan om ansvaret för den period som soctaldemokraterna regerat här i ländet och till en del byggt oss fast vid kärnkraften. Jag får inga svar. Jag har hittills inte haft mer än ett par veckor på mig att jobbu med denna fråga och jag kan tförsäkra Ingvar Carlsson om att jag arbetar och när jag har besked kommer jag att lämna dem. Jag förstår att det från Ingvar Carlssons utgångspunkt är mest intressant för tillfället att diskutera enskilda reaktorer. Men det viktiga är att det som hiuills har hänt bekräftar det,. som jag har uppfattat ligger i regeringsdeklarationen och som vi är alldeles överens om i hela regeringen. Regeringsdeklarationen lägger grunden för att stoppa marschen in i kärnkraftssamhället. Det arbetet är det viktigt att ta itu med så snabbt som möjligt så att inte nya låsningar inträder, så att man lägger resurser fel som man borde använda för alternativ. Det skall jämföras med vad som blivit följden om socialdemokratin suttit kvar i regeringsställning. Då hade dessa resurser för alternativen aldrig över huvud taget ifrågasatts. De hade hamnat på kärnkraftsutbyggnaden.